Herr talman! Under de senaste månaderna har det varit en ganska egenartad dialog mellan kommunikationsministern å ena sidan och vägverkets generaldirektör å andra sidan. Kommunikationsministern säger att väganslaget till byggande av vägar hålles på oförändrad hög nivå. Han säger också att vägstandarden successivt förbättras. I statsverkspropositionen pekar han som en särskilt fin omständighet på att antalet grusvägar nu är avsevärt mycket mindre än år 1950, alltså för 22 år sedan. Han säger vidare att axeloch boggitrycket har höjts — bärigheten har höjts på våra vägar. Det är sant, men det beror inte endast på att vägarna har förbättrats utan också på att man har höjt bärigheten utan att förbättra vägarna i motsvarande grad. Vägverkets generaldirektör däremot har bedrivit en mycket omfattande informationsverksamhet och sagt att det försiggår en kapitalförstöring på våra vägar. Han har också sagt att de medel som anslås inte räcker till för att ens hejda en fortsättning av kapitalförstöringen.

Den pågående kapitalförstöringen måste hejdas.” Man ger exempel på hur utvecklingen har varit och säger att 27 procent av asfaltbeläggningen var undermålig år 1966. År 1971 var det 40 procent. På bara fem år hade alltså andelen undermålig asfaltbeläggning på våra vägar ökat från 27 procent till 40 procent. I denna vägverkets framställning sägs också att år 1972 kunde man bara sätta i stånd en tredjedel av förslitningen på asfaltbanorna på vägarna samt att man år 1973 hoppas kunna sätta i stånd hälften av den förslitning som inträffar på vägarna samma år. Nu är det sant att departementschefen för nästa budgetår föreslår en ökning med 110 miljoner kronor för driften av vägar. Man tycker att det låter väldigt mycket, men vägverkets generaldirektör har framhållit att denna ökning, som kan se väldigt stor ut, inte ens räcker för att hejda den pågående kapitalförstöringen, utan att denna kommer att öka. I en TV-intervju den 2 februari sade generaldirektör Olhede att det behövs 90 miljoner kronor ytterligare för att kapitalförstöringen skall kunna hållas oförändrad. I sin föredragning inför trafikutskottet sade generaldirektören, att det kan tänkas att man under vissa, mycket gynnsamma omständigheter skulle kunna klara sig med 50 miljoner kronor extra för att åstadkomma ett oförändrat läge och hejda en fortsatt kapitalförstöring. Men, säger någon, här tillförs ju stora pengar genom arbetsmarknadsverket, vi får stora pengar genom beredskapsarbeten. Javisst är dessa pengar välkomna och innebär att man kan göra mycket värdefulla insatser. Men dessa går i huvudsak till byggande av vägar. Då generaldirektör Olhede tar det för vägverket mest gynnsamma alternativet — han har då räknat in pengarna från arbetsmarknadsverket — räknar han med att kunna klara sig med 50 miljoner kronor för att åstadkomma status quo. Då är fortfarande hela den stora eftersläpningen kvar. Han skall då för det första få 100 miljoner kronor från arbetsmarknadsverket till drift av vägar. För det andra skall såväl prisstegringar som löneökningar år 1974 inte bli mer än 5 procent. För det tredje skall det bli ytterligare en mild vinter. Herr talman! Vi har nu en stor arbetslöshet och den har vi diskuterat i dag. Vore det då inte rimligt och skäligt att vi här på tilläggsstat beviljar de 50 miljoner kronor som folkpartiet och centerpartiet begär? Det är bara dessa två partier som står för reservationen, men jag skulle faktiskt vilja vädja till kammarens ledamöter att stödja denna reservation. Det finns ett stort behov på detta område. Det finns en outnyttjad kapacitet. Vi behöver anslå medel för att minska arbetslösheten, och då tycker jag att det vore mycket välmotiverat om kammarens ledamöter stödde reservationen på denna punkt. Herr talman! I betänkandet behandlas också en motion om drift av enskilda vägar. Där har kommunikationsministern för nästa år föreslagit en ökning på 15 miljoner kronor. Men av vägverkets framställning framgår det att man då hade 900 ansökningar om underhåll för enskilda vägar. Detta antal har för resten nu stigit till ungefär 1 000. Här hade man alltså inte fått några som helst bidrag. Men man säger också att för de vägar som hade bidrag har medlen varit mycket otillräckliga och resultaten har blivit, säger man, att igångsättningsarbeten såsom ombyggnad eller förstärkning av broar och trummor och trafiksäkerhetshöjande punktåtgärder inte kunnat utföras, varför en genomgående standardsänkning skett. Detta gäller alltså de vägar som har fått bidrag.

Det är alltså vägverket som talar om svårigheter som uppstått på de vägar som har fått bidrag. Dessutom hade man alltså 1 000 vägar som inte hade fått några bidrag. Om man nu får de 15 miljoner kronor i tilläggsstat som vi har begärt i våra motioner skulle man kunna arbeta bort kön i väsentliga områden. Detta är väl också mycket motiverat i dessa arbetslöshetstider. Man har för närvarande, säger vägverket, iståndsättningsarbeten som väntar och vilka uppgår till 100 miljoner kronor. I nuvarande takt skulle det ta 28 år att få bort detta uppdämda behov. Om vi nu ger 15 miljoner kronor på tilläggsstat också i år, skulle detta vara ett mycket verksamt bidrag. Det är motiverat inte minst med tanke på det stigande fritidstrafiken och den ökade pendeltrafik som vi har att räkna med i våra tätorter. Dessutom tillkommer en sak: Kommunikationsministern har på riksdagens begäran — även om kommunikationsministern är finkänslig nog att inte omnämna riksdagens initiativ i statsverkspropositionen — uppdragit åt vägverket att göra en utredning för att utröna om man inte kan förbättra statsbidragsbestämmelserna för de enskilda vägarna. Men om det skall bli förbättrade bestämmelser — jag antar att det är det som kommunikationsministern avser — kommer det att behövas ytterligare medel, och då är det väl utomordentligt välmotiverat att bevilja det nu aktuella anslaget på tilläggsstat för att få bort en del av kön till dessa bidrag. Vidare, herr talman, finns det en tredje punkt i betänkandet, nämligen en motion om anslag på tilläggsstat för SJ på 50 miljoner kronor. Kommunikationsministern säger på s. I i huvudtiteln följande: ”Genom de investeringsanslag som årligen anvisas har SJ också getts möjlighet att anpassa och vidga ut sin verksamhet för de transporttjänster där företaget bör ha möjlighet att göra sig gällande.” Det låter ju mycket tillfredsställande. Men när SJ:s generaldirektör besökte trafikutskottet pekade han på att de investeringar som SJ nu föreslås få för nästa budgetår reellt sett endast är 70 procent av de investeringar som SJ beviljades 1964/65. Man har alltså kraftigt minskat det reala investeringsutrymmet för SJ. Vi bör också här tänka på att det ju råder arbetslöshet och att sysselsättningen då bör stimuleras. SJ framhåller framför allt de behov som föreligger av förbättringar av broar — en del är 60—80 år gamla och måste åtgärdas av säkerhetsskäl — av rälsbyten, utbyten av föråldrade omformaraggregat osv. Här skulle de 50 miljoner som vi föreslår verkligen göra mycket stor nytta. Vi kan inte å ena sidan kräva av SJ att företaget skall bli bättre och bättre och å andra sidan inte ge det investeringsmedel när de verkligen behövs. Vi har från vårt parti, herr talman, väckt en motion om åtgärder som på nytt skall göra SJ till hela svenska folkets järnväg. Den motionen behandlas i ett senare sammanhang, och jag skall inte ta upp den nu, men jag tycker att vi kan se till att det blir en god början genom att bevilja SJ det nu aktuella anslaget på tilläggsstat. Herr talman! Jag yrkar bifall till de vid trafikutskottets betänkande fogade reservationerna 1, 2 och 3.

Herr talman! Som utskottets ordförande här framhållit har alla som följt debatten om väganslag kontra vägunderhåll knappast kunnat undgå att lägga märke till den förkrossande stora enighet som råder om att det nuvarande förhållandet är oacceptabelt. Det förekommer en stor kapitalförstöring genom att vägarna inte kan underhållas i den takt som förslitning sker, vilket betyder en nationalekonomisk förlust. Det finns en bred uppslutning omkring uppfattningen att dessa dåligt underhållna vägar utgör en trafikfara och att många av de trafikolyckor som nu inträffar kan tillskrivas det dåliga vägunderhållet. Det råder vidare stor enighet om uppfattningen att det dåliga vägnätet förhindrar en aktiv regionalpolitik. Vad jag här har sagt är så självklara saker att det inte borde råda några delade uppfattningar om nödvändigheten av att förändra dessa förhållanden genom en högre anslagstilldelning. Ändå är det här meningarna går isär. Centerpartister och folkpartister i utskottet är reservanter i detta ärende, eftersom en majoritet anser att den anslagstilldelning som regeringen föreslagit är riktig och icke skall eller kan förändras. Man gömmer sig bakom det faktiska förhållandet att vägarna tillföres nya pengar genom arbetsmarknadsstyrelsens åtgärder. Det är riktigt att detta totalt ger vägverket större möjligheter att underhålla vägnätet, men man glömmer att trots dessa ekonomiska förstärkningar har vi fortfarande den situation som jag inledningsvis redogjorde för.

Dessutom har vi ju om någon månad att ta ställning till anslagsnivån för budgetåret 1973/74, och vi får väl hoppas att vi då skall kunna föra debatten vid en tidpunkt som gör att vi har bättre tid på oss. Herr talman! Jag avstår från ytterligare argumentering och yrkar bifall till reservationen 1 vid punkten 2 i trafikutskottets betänkande nr 3, vilken innebär en anslagshöjning på ytterligare 50 miljoner kronor till drift av allmänna vägar.

Herr talman! Visst bygger vi för litet nya vägar här i landet och visst underhåller vi dem vi har alldeles för dåligt. Medan antalet bilar och mängden godstransporter bara växer, sjunker våra insatser för ett motsvarande vägnät på ett oroväckande sätt. Läget kommer mycket snart att bli ohållbart. I sak är vi alltså från moderata samlingspartiet djupt överens med reservanterna från centern och folkpartiet, när de begär kraftigare insatser för att bättra på det svenska transportnätet. Men det rådande statsfinansiella läget medger inga ökade insatser för vägar och järnvägar i Sverige utan höjda skatteuttag, och sådana vill vi inte medverka till. Inte heller är det vårt fel att det statsfinansiella läget är så dåligt som det är. Den ”äran” får socialdemokraterna ensamma ta åt sig. Det krävs ett helt nytt grepp för att komma till rätta med problemet. Att plottra med några miljoner eller några tiotal miljoner hit eller dit till förmån för underhållet av statliga respektive enskilda vägar eller med statens järnvägars investeringsanslag är föga meningsfullt. Ett nytänkande är nödvändigt. Ett sådant förs fram i mina partikolleger herrar Brundins och Lothigius motion nr 1343 vid årets riksdag. I den aktualiseras tanken att via upptagandet av lån på den internationella marknaden av storleksordningen två miljarder för byggande av avgiftsbelagda motorvägar frigöra medel ur den ordinarie budgeten för underhåll och nybyggande av vägar i vårt land. Motionen kommer snart upp till behandling här i kammaren och blir då säkert föremål för en omfattande debatt, och jag vill i kväll inte föregripa den debatten utan nöjer mig med att här bara omnämna de stora möjligheter som tankarna i motionen öppnar. Vägar som inte bara blir rikare förgrenade utan trafiksäkrare och effektivare skulle bli resultatet av ett bifall till den motionen. Herr talman! Jag yrkar med dessa ord bifall till trafikutskottets hemställan i betänkandet nr 3.

Herr talman! Vad som tidigare sagts i den här debatten om de allmänna vägarna gäller lika visst också det enskilda vägnätet. Man kan t.o.m. säga att i vissa avseenden är det enskilda vägnätet sämre än det statliga. Det finns många vägkilometer som inte får något som helst statsbidrag. Det enskilda vägnätet representerar mer än 200 000 vägkilometer. Av dessa får ca 62 000 kilometer statsbidrag. De övriga 140 000 vägkilometerna får klara sig utan statligt stöd. Antalet ansökningar från vägföreningar och vägsam fälligheter om underhållsbidrag ökar ständigt, utan att myndigheterna kan utanordna medel — på grund av för lågt tilltaget anslag i statsbudgeten. Anslagsansökningarna ökar jämt och ständigt. Ca 1 100 dylika ansökningar ligger i nuläget på hög hos vägmyndigheterna ute i länen, och inget kan göras häråt. Antalet ansökningar bara ökar. Det gäller sålunda att redan under innevarande budgetår på tilläggsstat II öka anslaget till det enskilda vägnätets underhåll, så att inte ett stort antal enskilda vägar helt ställs utanför bidrag. Centern har därför i en partimotion, nr 746 till årets riksdag, hemställt om en anslagsökning på 15 miljoner kronor till det här ändamålet. Jag behöver väl knappast nämna det enskilda vägnätets betydelse för den allmänna samfärdseln och för näringslivet i sin helhet. Såväl bebyggelse i anslutning till råvarutillgångar som transport av råvaror, såsom skogsprodukter och jordbruksprodukter, är skäl nog för att vi skall ha ett väl underhållet enskilt vägnät. De många pendlarna till arbetsort från bostadsort färdas i allmänhet över många vägkilometer enskild väg, fritidsboendet inte heller att förglömma. Skolbarnstransporter går också ofta på enskilda vägar, och inte minst här kommer säkerhetsfrågorna in i bilden. Jag vill också tillägga att det torde vara fel att kommunerna skall bli tvingade att svara för sådana kostnader som statsverket skall svara för och som skall täckas av bilskattemedel. Herr talman! En uppräkning av anslaget till det enskilda vägnätets underhåll i enlighet med vad centern har föreslagit i motionen 746 är sålunda klart motiverad. Jag yrkar därför med dessa få ord bifall till reservationen 2 i detta betänkande. Jag vill också yrka bifall till reservationerna 1 och 3.

Herr talman! I motionen 743 har jag yrkat på ett anslag om 5 miljoner kronor på tilläggsstat för det pågående budgetåret för att förbättra vägunderhållet i Älvsborgs län. Utskottets majoritet har avvisat yrkandet, men reservationen 1 tillgodoser i viss mån motionens önskemål genom sitt förslag om 50 miljoner kronor att fördelas på vägunderhållet i hela landet. Orsaken till att jag i min motion har begränsat yrkandet till Älvsborgs län är att jag bäst känner till förhållandena i det länet. Som jag framhållit i min motion anges i 1970 års vägplan för Älvsborgs län att bara 25 procent av länsvägarna hade fullgod standard och 25 procent hade godtagbar standard. Hela 50 procent hade en standard som inte är godtagbar. Med nuvarande snåla anslagstilldelning försämras dessutom vägnätets standard successivt. Underhållsanslagen måste i första hand användas för att hålla riksvägarna i godtagbart skick. Följden blir att underhållet av andra vägar blir eftersatt. Försämringen har gått så långt att vägmyndigheterna talar om en ren kapitalförstöring. Det innebär alltså att det kommer att bli mycket dyrare att i efterhand reparera bristerna i vägunderhållet än att nu bota dem. Det är klart att kommunikationerna på detta sätt försvåras både för näringslivets transporter och för annan trafik. Underhaltiga vägar blir också trafikfarliga, och många olyckor måste skrivas på det eftersatta vägunderhållets konto. Inte minst betänkligt är detta när det gäller skolskjutsarna. Det har t.o.m. inträffat att en skolbussförare har vägrat att fortsätta körningen när vägen varit alltför uppenbart trafikfarlig. När skolmyndigheterna genom att lägga ned lokala skolor tvingar föräldrarna att skicka sina barn långa vägar med bilskjuts, skall de åtminstone inte behöva oroa sig över att vägarna är trafikfarliga. En fungerande regionalpolitik förutsätter godtagbara kommunikationer, inte minst när det gäller vägarna. Jag har övertygat mig om att det i Älvsborgs län finns en beredskapsplan för vägarbeten som kan sättas i gång med kort varsel. Det tycks också finnas en viss outnyttjad kapacitet hos vägmyndigheten. Ökade vägarbeten skulle också ge anledning till välkomna nyanställningar och ökad sysselsättning, t.ex. för åkeriägarna i länet som har brist på arbete. Det är alltså fråga om åtgärder som förr eller senare måste vidtagas. Det blir billigare om man vidtar dem nu än om man uppskjuter dem. De förbättrar arbetsmarknadsläget. Sammanfattningsvis skulle man alltså kunna ge företagen och invånarna bättre vägar, undvika kapitalförstöring med därav följande höga kostnader i framtiden och inte minst förbättra sysselsättningen i länet. Jag beklagar att utskottets majoritet har slagit dövörat till för sådana omständigheter. Folkpartiet och centerns representanter har emellertid i reservationen 1, som jag nyss nämnde, i viss utsträckning tillgodosett motionsyrkandet, och jag yrkar därför bifall till den reservationen. Jag kommer också, herr talman, att rösta för bifall till reservationerna 2 och 3.
Herr talman! Utskottets värderade vice ordförande sade att vi får tillfälle att diskutera vägfrågorna längre fram under riksdagen, och därför ville han inte nu ta upp någon större debatt. Det är ju sant att vi får tillfälle att diskutera anslagen för nästa budgetår, men det är nu vi har det sista tillfället att diskutera anslag på tilläggsstat för innevarande budgetår. Det är nu vi har den stora arbetslösheten. Det är nu vi skulle kunna göra en stor insats dels för att öka sysselsättningen, dels för att tillgodose de mycket angelägna behov som jag har dokumenterat såväl på vägsidan som på järnvägssidan. Det är därför jag vädjar till kammarens ledamöter att stödja reservationerna.

Herr talman! Jag vill hänvisa till vägverkets framställning och till den föredragning som vägverkets generaldirektör hade inför trafikutskottet. Enligt denna räcker de anslag som nu ges icke till för att hejda den pågående kapitalförstöringen på vägarna.

Herr talman! Ingen myndighet, det ligger i sakens natur. Men vilka myndigheter är det som har sagt att den nuvarande anslagstilldelningen medför en kapitalförstöring?

Herr talman! Herr Takman har frågat om från svensk sida några initiativ tagits för att förmå den franska regeringen att inställa den planerade sjunde serien av kärnvapenprov i Stilla havet. Sverige har i FN och i nedrustningskommittén i Genéve konsekvent och vid många tillfällen varit pådrivande för att få till stånd ett ovillkorligt förbud mot alla kärnvapenprov, även underjordsprov, och att, i avvaktan härpå, få Frankrike och Kina att ansluta sig till 1963 års Moskvafördrag som förbjuder kärnvapenprov i atmosfären, i yttre rymden och under vatten. Senast vid FN:s generalförsamling i fjol var Sverige en av initiativtagarna till en resolution — antagen med stor majoritet — som bland annat uppmanar de stater som alltjämt står utanför Moskvafördraget att snarast ansluta sig till detta och att innan så skett avstå från sådana prov som fördraget gäller. Sverige har vidare röstat för en resolution tillkommen på initiativ av Stillahavsstater vid miljökonferensen i Stockholm i juni 1972, som fördömde kärnvapenprov, särskilt sådana som utföres i atmosfären, och som uppmanade stater med planer på att utföra kärnvapenprov att avstå härifrån. I en resolution, likaledes framlagd av Stillahavsstater, vid FN:s generalförsamling hösten 1972, uttrycktes allvarlig oro över att kärnvapenprov i atmosfären fortsatt i vissa delar av världen, däribland Stillahavsområdet, och betonades på nytt angelägenheten av att hejda alla atmosfäriska kärnvapenprov i Stillahavsområdet eller varhelst annars i världen. Även denna resolution fick Sveriges röst. Den svenska synen på kärnvapenprov i atmosfären måste därför antagas vara väl känd för den franska regeringen.

Herr talman! Jag är tacksam för den korta och utmärkta redogörelse som utrikesminister Wickman har lämnat som svar på min fråga. Jag är den förste att erkänna, och jag har åtskilliga gånger sagt det här i kammaren, att den svenska regeringen under en följd av år har drivit en berömvärt aktiv politik för en internationell begränsning av rustningarna. Till denna hör ansträngningarna att sätta stopp för alla kärnvapenprov, även de underjordiska. Men två av de fem kärnvapenmakterna, Frankrike och Kina, har — och det påpekade utrikesministern — inte biträtt 1963 års partiella provstoppsavtal utan fortsätter med kärnvapenprov i atmosfären. De fortsätter att sprida radioaktiva substanser till alla delar av världen. De franska serierna kan inte hemlighållas. De är kända långt i förväg, och det borde vara möjligt att hindra dem om tillräckligt många regeringar använde sitt inflytande i detta syfte. Före Frankrikes sjätte provserie 1972 förekom kraftiga protester på många håll i världen. Australiens och Nya Zeelands premiärministrar vädjade till den franska regeringen. Upprörda inlägg gjordes vid FN konferensen om den mänskliga miljön, den som hölls här i Stockholm. I Japan, där verkningarna och minnet av atombomberna över Hiroshima och Nagasaki ännu är skräckfyllt aktuella, har den folkliga opinionsrörelsen mot Stillahavsproven varit särskilt stark. Sedan dess har valen i Australien och Nya Zeeland resulterat i att arbetarpartierna kommit i regeringsställning. Den nye australiske premiärministern, Gough Whitlam, lovade före valet att han, om han fick majoritet, skulle bryta de diplomatiska förbindelserna med Frankrike för den händelse kärnvapenproven fortsatte. Den nya regeringen i Nya Zeeland har gett uttryck åt samma avsikt. Efter en tid sprids det radioaktiva utfallet också till oss, men i större kvantiteter snöar det närmast testplatsen och är ett omedelbart hot mot öbefolkningen i omgivningen. Svenska sjöfolksförbundets ordförande skrev en belysande artikel i Sjömannen nr 11 år 1972. Rubriken täcker på ett utmärkt sätt hans engagerade protester. Den löd: ”Kärnproven i Stilla havet — hot mot sjöfolket och hela mänskligheten.” Från många synpunkter finns det alltså anledning för den svenska regeringen att på nytt söka bidra till att den sjunde franska provserien i Stilla havet blir inställd.

Herr talman! Herr Persson i Heden har frågat mig om jag med anledning av timade händelser i samband med konsumtion av mellanöl är beredd att ompröva lagen om tillverkning och försäljning av detta öl. Herr Wiklund i Stockholm har frågat mig om vilka åtgärder jag ämnar vidta för att motverka mellanölsmissbruket bland ungdom. Vidare har fru Sundberg frågat mig på vilket sätt myndigheterna har kontrollerat att förbudet mot försäljning av mellanöl till ungdom under 18 år efterlevs. Den djupt tragiska händelsen i Borås för en tid sedan, som herr Persson torde åsyfta, har med all sannolikhet sin bakgrund i flera samverkande orsaker. Den kan enligt min mening inte tas som utgångs punkt för konkreta beslut i fråga om försäljningsformer för mellanöl eller förbud mot försäljning av sådant öl. Mellanölsfrågan är föremål för fortsatta ingående överväganden inom alkoholpolitiska utredningen. Resultatet av utredningens arbete förväntas föreligga kommande höst. Först därefter kan frågan behandlas med anspråk på grundlighet och vederhäftighet. Jag kan vidare nämna att riksskatteverket för närvarande genomför en enkätundersökning riktad till de kommunala nykterhetsorganen, polismyndigheterna och alkoholpoliklinikerna. Undersökningen, som genomförs i samråd med alkoholpolitiska utredningen, syftar bl.a. till att utröna hur man bedömer efterlevnaden av gällande 18-årsgräns och effekterna av denna bestämmelse. Riksskatteverket har anhållit om svar före den 20 februari 1973. Jag utgår från att verket offentliggör resultatet så snart sammanställningen av svaren är klar. I avvaktan härpå är jag inte beredd att överväga några ytterligare åtgärder.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

Alltsedan mellanölet introducerades på den svenska alkoholmarknaden har ju den ena sorgliga händelsen efter den andra ägt rum. Mycken fin ungdom har gått en ödesdiger tid till mötes, och många av dessa ungdomar har fördärvats för hela livet. För varje dag hopar sig det ena beviset efter det andra om mellanölets skadeverkningar på speciellt unga människor, särskilt bland barn i skolåldern. Jag kan nämna som ett exempel att en undersökning i Borås av Ungdomens helnykterhetsförbund i samarbete med sociala centralnämnden, skolstyrelsen och ungdomsstyrelsen i Borås gav vid handen att 13—14-åringar konsumerar mycket mellanöl. Av 800 intervjuade elever i åttonde klass hade över hälften druckit mellanöl i större eller mindre utsträckning. Ett annat exempel som ger en skrämmande bild är följande rubriker som man kunde läsa på en enda sida i en av dagstidningarna i vårt land häromdagen: ”Mellanöl och kniv i nya bråk”, ”Unga hotade polisen med trasiga flaskor”, ”Mellanölsfulla pojkar i krock”, ”Föräldrar i djup sorg efter barnens knivdåd”. Allt detta ger vid handen mellanölets skadeverkningar och har skapat en kraftig opinion mot mellanölet från enskilda föräldrar, föräldraföreningar, organisationer av skilda slag, kommunala myndigheter, tjänstemannaorganisationer inom den sociala förvaltningen osv. Ända uppe i skolöverstyrelsen har man kunnat avläsa reaktioner. Jag hade hoppats att finansministern skulle i högre grad än vad som framgår av svaret på min fråga ha reagerat inför denna kraftiga opinionsbildning. Hur är det ställt med den lilla riksdagsmajoritet som tog parti för mellanölet häromåret? Vems ärenden går den? Det kan man fråga sig, när man läser det uttalande som Bryggareföreningen gjort genom sin pressombudsman, där det heter att det aktuella fallet inte bör föranleda hysteri. Det är självklart att det inte bör föranleda hysteri. Det räcker sannerligen att se fakta. Jag är emellertid glad åt att finansministern dock har höjt ett varnande finger mot nuvarande system — han säger att han vill avvakta vad riksskatteverkets utredningar ger vid handen innan han vidtar åtgärder. Jag hoppas att åtgärder snarast vidtages.
Herr talman! Ännu en av de 161 ledamöter som i fjol röstade för mellanölsförsäljning enbart i systembutikerna tackar för svaret på den enkla fråga som ställts. Det var väl ungefär det försiktiga svar vi kunde vänta oss. Jag noterar dock igångsättningen av en utvärdering av verkningarna av regeln om 18-årsgränsen som ett framsteg. Det är inte massmedia och inte ens nykterhetsrörelsen som tagit upp debatten om mellanölet utan verkligheten eller erfarenheten själv, som den nu upplevs av många läkare, socialarbetare, jurister, polismän, lärare i skolorna, ungdomsexperter och inte minst föräldrar. Samtliga chefstjänstemän på skolöverstyrelsen har i en skrivelse för bara ett par dagar sedan vädjat till regeringen att försvåra eller omöjliggöra för skolungdom att köpa mellanöl i allmänna handeln. Ämbetsverkets motiv är lättheten alltjämt även för ungdom att köpa mellanöl med en rad tråkiga händelser av allvarlig art som konsekvens. Det är alltså inte ett specifikt nykterhetsintresse med dess påstådda ensidighet som här på nytt hör av sig. Själv har jag förut, då TT tog kontakt med mig, bestämt avböjt varje kommentar till den mera speciella händelse massmedia tagit upp. Jag gör det nu också trots Bryggareföreningens dubiösa utredning om detta särskilda fall. Jag hade faktiskt för min del hoppats på en märkbart positiv effekt av 18-årsgränsen. Så blev det dock inte. Det vilar tydligen en för stark psykologisk och kommersiell press på butikspersonalen för att denna regel skall kunna tillfredsställande upprätthållas. Dagens Nyheter publicerade den 18 februari resultatet av en egen undersökning man gjort i Stockholm föregående dag. En 11-åring hade verkligen nekats, men ett flertal något äldre men klart underåriga hade utan svårigheter köpt mellanöl. Det är alltså inte en viss händelse som ligger bakom min fråga utan just den av skolöverstyrelsen åberopade serien av nyligen inträffade, allvarliga incidenter bland ungdom med mellanölskonsumtion som ett av de tydligare inslagen i den givetvis ofta mycket sammansatta orsaksbakgrunden. Två uppskov har dessutom medverkat. Alkoholpolitiska utredningen lär enligt vad man har sagt mig från ledamotshåll inte komma med sitt slutbetänkande förrän våren 1974, även om finansministern nu säger att han väntar sig att den skall bli färdig till i höst. Vidare har behandlingen av de i januari väckta mellanölsmotionerna uppskjutits till hösten. I ett par av dessa har jag förklarat mig godta behandlingsgången med ett slutbetänkande i höst och med en totalbedömning då av hela den svåra och i några avseenden mycket komplicerade alkoholpolitiken. Nu blir det alltså inte så, och därför tillåter jag mig framföra följande två krav på åtgärder genom finansministerns medverkan, samtidigt som jag ställer frågan om vi kan påräkna denna medverkan: Påskynda arbetet med alkoholpolitiska utredningens slutbetänkande, så att det verkligen blir färdigt till i höst! Påskynda den igångsatta utvärderingen av verkningarna av 18-årsgränsens införande! Jag vill tillägga att jag räknar med att det här är fråga om en verklig kontrollstudie, alltså ett ingående studium av hur denna regel har verkat.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Sträng för svaret på den fråga som fru Sundberg har ställt och som hon på grund av sjukdom är förhindrad att själv motta i dag. Jag tycker att statsrådets svar var välgörande därför att där fortfarande hävdas att den här mycket känsliga och infekterade frågeställningen skall behandlas med grundlighet och vederhäftighet. Det finns så mycket som säger att incidenter av den här typen är isolerade och måste sättas in i ett större orsakssammanhang och därför inte bör föranleda panikåtgärder. Jag erinrar i detta sammanhang om den statistik som nu föreligger om svenska folkets förändrade ölvanor. Vi vet nu att både starköl och mellanöl minskar till förmån för lättöl. Det är ett vackert tecken. En annan sak som jag också tycker det är skönt att få vetskap om är att det företas kontroller i handeln av hur distribution och försäljning går till. I detaljhandelskretsar råder stor oro för att man där misstänks för att inte sköta försäljningen i enlighet med de föreskrifter som har lämnats. Jag tror att vi så småningom, via den undersökningen, kommer att få klarhet i att det inte föreligger några brister i det ansvar som den svenska detaljhandeln känner i den här frågan.
Herr talman! Jag lade märke till att herr Wiklund i Stockholm intog den ståndpunkten att den speciellt tragiska händelsen i Borås inte var anledning till hans frågeställning. Det är möjligt att herr Persson i Heden däremot hade den i tankarna, och det är möjligt att skolöverstyrelsens under den senaste tiden tillkännagivna uppfattningar också på något sätt bottnar i denna händelse, som på ett särskilt sätt skakade om alla läsare. Emellertid är det rätt välgörande om man konstaterar att en sådan speciell olycka inte gärna kan tas såsom utgångspunkt för bedömning i själva huvudfrågan — principfrågan. Det kan ligga mänskliga problem och psykologiska problem och mycket annat bakom. Det är en helt oförklarlig händelse. Om man är på det klara med detta återför man debatten till den mer vardagliga situationen; den alkoholpolitiska utredningen arbetar med dessa frågor och har meddelat mig att man räknar med att kunna bli färdig till hösten, och jag vet inte var herr Wiklund har fått uppgiften om att det skulle dröja längre. Herr Wiklund uppmanar mig att mota på utredningen. Jag brukar ytterst sällan gå in i utredningar och försöka jaga fram deras arbete, och jag tycker att den alkoholpolitiska utredningens sammansättning med den från barndomen kände nykterhetsmannen Sigurd Lindholm som ordförande inte kan vara omedveten om frågeställningen och dess allmänna karaktär. Följaktligen arbetar väl utredningen i den takt man rimligtvis kan begära och med all den forcering som är möjlig. Under sådana förhållanden har vi, som jag sagt i mitt svar, ingenting annat att göra än att vänta på den utförliga analys och det ståndpunktstagande som utredningen kommer att göra.

Herr talman! Självfallet har människor tagit intryck av händelsen i Borås, men den är inte enda orsaken till den debatt om mellanölet som har pågått ganska länge. Man har med förfäran sett utvecklingen bland barn och skolungdom i yngre åldrar på grund av mellanölet: svårigheter att sköta studier osv. Jag vill än en gång säga att jag verkligen hoppas att finansministern tar förslaget ad notam, nämligen att frågan om försäljningen av mellanöl i butikerna skall omprövas efter det att riksskatteverket lagt fram sitt betänkande, vilket kommer att ske inom kort. Det är frågan om försäljning i butikerna som är mest akut just nu. Man kan inte begära att kassörskorna i varuhusen skall vara kontrollpoliser i alla avseenden. Också jag är på det klara med att vi måste avvakta alkoholpolitiska utredningens arbete innan riksdagen kan pröva huruvida tillverkning och försäljning av mellanöl här i landet skall tillåtas i fortsättningen. Jag beklagar än en gång att riksdagen 1972 avslog motioner med hemställan om förbud att försälja mellanöl i livsmedelsbutikerna.
Herr talman! Jag tackar för finansministerns kommentar till mitt första inlägg. Jag hoppas att det verkligen finns grund för hans uttalande att alkoholpolitiska utredningen blir färdig till hösten — de upplysningar jag har fått gör mig dock pessimistisk i det hänseendet. Jag vet att andra statsråd kan göra påpekanden till sina kommittéer och be dem påskynda sitt arbete. Jag skall — när jag nu har ordet — passa på att tillfoga ytterligare ett par som jag tycker rimliga krav. Låt oss få veta, genom undersökningar av APU eller på annat sätt, hur det förhåller sig med sambandet mellan mellanölskonsumtion och brott, bl.a. trafikonykterhetsbrott! Gör också en snabb utvärdering av verkningarna av det införda försäljningsstoppet i Stockholm efter klockan 20 och på söndagar! Pröva vidare möjligheten att, på samma sätt som experiment gjorts med fri starkölsförsäljning, göra punktförsök med tillhörande effektmätning med olika typer försäljningsbegränsningar för mellanöl! Slutligen måste samhället uppenbarligen genom större personalresurser hos behöriga övervakningsorgan, närmast polis och nykterhetsvård, ta på sig större del av ansvarsbördan i vad gäller 18-årsgränsens tillämpning, om Nr 33 nu förståeligt nog inte handeln — som säkert har gjort sitt allra bästa i en Torsdagen den närmast omöjlig situation — ensam kan klara denna påfrestning. Är 1 mars 1973 finansministern beredd att här medverka, så att vi i en genom —L — —— — snart nog kan skapa ett rimligt skydd för barn och ungdom? centralens användning av engångsglas
Herr talman! Fru Ryding har frågat mig om jag anser att Vin & spritcentralens ökade användning av engångsglas är förenlig med en framsynt miljöpolitik. Vin & spritcentralens användning av engångsglas är av förhållandevis begränsad omfattning och har under de senaste åren visat en relativt måttlig ökning. Sålunda har engångsglasen under de tre senaste åren stigit från 16,0 till 16,8 procent av totalantalet, mätt i bolagets inköp av tomglas. Även om ökningen är måttlig, har Vin & spritcentralen intresserat sig för sådana åtgärder som i detta sammanhang är önskvärda från miljösynpunkt. Sålunda har bl.a. inom bolaget tagits initiativ till ett projekt som innebär att alla slag av bolagets buteljer — således även inhemskt engångsglas och importglas — skall återköpas och krossas, varefter glasmassan säljes till glasbruk för återanvändning. Projektet har i princip godkänts av bolagets styrelse. För dess omsättning i praktiken förutsättes ett liknande beslut av Systembolagets styrelse. Diskussion härom pågår för närvarande.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
Om det hade rört sig om returglas med en relativt stor återbetalningspeng, alltså minst 50 öre eller 1 krona, skulle glasen i ökad utsträckning ha lämnats tillbaka. Ett statligt företag bör från miljövårdssynpunkt inte prioritera engångsglas. Därför noterar jag med tillfredsställelse att bolaget redan har tagit initiativ till det av finansministern i svaret omtalade projektet, som skulle innebära att alla slags buteljer från bolaget skulle återköpas och krossas. Detta projekt är alltså godkänt i princip av bolagets styrelse men måste även godkännas av Systembolagets styrelse innan det kan träda i kraft.

Herr talman! Herr Korpås har frågat mig om jag finner det vara i överensstämmelse med givna anvisningar för förfarandet vid förvärv av mark för militära anläggningar att skriftligt hot om expropriation användes vid vederbörande statliga organs första kontakt med markägare och att skrivelser med detta innehåll sändes som vanliga brev utan mottagningsbevis när uteblivet svar skall leda till åtgärder för förvärv av marken enligt bestämmelserna i expropriationslagen. Förvärv av mark för militära anläggningar, övningsfält o. d. genomförs av fortifikationsförvaltningen eller, när det gäller särskilt stora och komplicerade markanskaffningar, av särskilt utsedda delegationer. Några särskilda anvisningar om hur markanskaffningen skall genomföras finns inte utfärdade. Förvärven sker i första hand genom frivilliga uppgörelser. Endast om en markägare inte vill sälja eller om överenskommelse inte kan träffas om pris och övriga villkor tillgrips expropriationsförfarandet. Enligt min mening bör i normalfallet den första kontakten med markägaren avse meddelande om beslutat markförvärv samt erbjudande att förhandla om försäljning. Det bör klart framgå att en frivillig uppgörelse eftersträvas. I vissa fall kan det dock finnas berättigad anledning att räkna med att markägaren är ovillig att ens förhandla om försäljning. I sådana fall anser jag att det statliga organet bör vara oförhindrat att redan i samband med erbjudande om förhandlingar meddela att åtgärder för expropriation måste vidtas om markägaren inte vill förhandla. Detta skall inte uppfattas som ett hot utan som en information. Jag förutsätter givetvis att det klart framgår av förhandlingserbjudandet att en frivillig uppgörelse i första hand eftersträvas. Jag anser att en skrivelse med nu nämnt innehåll normalt bör sändas med mottagningsbevis så att alla tvivel undanröjs om att markägaren fått del av densamma. I vissa fall, t.ex. när det finns anledning att anta att en markägare inte kommer att lösa ut en försändelse med mottagningsbevis, kan det dock vara berättigat att frångå normalregeln.

Herr talman! Vi kan kanske inte gå in på förfarandet i detalj här.

Delegationen har försökt gå den vanliga vägen, nämligen att ha LRF inkopplad som ombud och hjälpreda åt markägarna, men det har man i denna bygd avböjt — det är första gången vi har varit med om det — och därför har delegationen en mycket svår uppgift. Frågan om vi behöver utfärda detaljerade bestämmelser för hur man skall förfara kan jag inte ge ett klart svar på. Det finns inga bestämmelser, men vi har mycket stor erfarenhet och vi har inte haft så särskilt stora svårigheter att lösa in mycket omfattande markområden. Men vi skall överväga den saken. I det här fallet har ju de stora markägarna åtskilliga gånger på olika sätt blivit kontaktade under de senaste åren.

Herr talman! Herr Enskog har frågat mig om jag är beredd att lägga fram förslag som möjliggör ersättning till affärsidkare som lidit uppenbar skada på grund av längre tids avstängning av gator i samband med byggnation. Frågan om ersättning till affärsidkare som lidit skada på grund av sådana åtgärder herr Enskog avser prövas enligt vad som gäller inom skadeståndsrätten. Jag vill upplysa om att i rättspraxis finns fall i vilka rörelseidkare erhållit ersättning på grund av svårare avbräck i rörelsen till följd av gatuarbeten än som med hänsyn till omständigheterna bort tålas utan gottgörelse. Någon särskild reglering av dessa skadeståndsfrågor är mot den bakgrunden enligt min mening inte påkallad.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på frågan. Det är många företagare och speciellt affärsidkare som i samband med avstängningar av gator under längre tid — det kan vara på grund av byggnadsarbeten och det kan vara på grund av gatuarbeten — fått sina inkomstmöjligheter starkt beskurna. Jag känner till fall där t.o.m. två gator stängts av praktiskt taget helt under mycket lång tid och där affärsidkare verkligen kommit i kläm men där det hittills inte har gått att träffa någon överenskommelse om ersättning för lidna förluster, trots att det gått så långt att vederbörande efter något års avstängning tvingats upphöra med sin verksamhet. Jag hoppas att det svar som jag här fått skall underlätta för dem som lidit skada att få ersättning, om det nu skall ske genom den myndighet som medgivit avstängningen eller genom överenskommelse med den som begärt avstängningen.

Herr talman! Herr Larsson i Borrby har frågat mig om min principiella uppfattning om lokala opinioners betydelse för beslut om sammanläggning av kommuner, t.ex. såsom det kommit till uttryck i ärendet med Klippans kommunblock. Enligt min mening bör så stor hänsyn som möjligt tas till de lokala synpunkterna i kommunindelningsärenden. Den av riksdagen beslutade kommunindelningsreformen håller nu på att fullföljas och i de allra flesta fall har det rått enighet mellan de berörda kommunerna om sammanläggningarna. Det har emellertid inte kunnat undvikas att meningarna om den lämpligaste kommunala indelningen i vissa fall varit delade. I sådana fall är det oundvikligt att det beslut som måste fattas inte kan tillgodose önskemålen från alla de berörda kommunerna. Regeringen måste i sin bedömning av hur sammanläggning skall ske utgå från de principer för kommunindelningsreformen som riksdagen lagt fast. En sammanläggning kan alltså inte enbart få avgöras utifrån önskemålen i en av de berörda kommunerna. Hänsyn måste också tas till synpunkterna i övriga kommuner inom blocket och till de regionala myndigheternas bedömningar.

Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för att han svarat på min fråga, och jag vill också gärna uttala ett mycket bestämt tack för civilministerns så klart redovisade ställningstagande till vad som bör vara principen. Jag är helt medveten om att det är så som statsrådet säger i resten av svaret, att det kan finnas många olika intressen som måste sammanvägas vid kommunsammanläggningar.

Majoriteten är 30 röster mot 1 eller 96,2 procents majoritet. Därutöver har man gjort en helt regelrätt folkomröstning, som gav precis samma resultat. Det var ett mycket stort valdeltagande, och 96,3 procent av de röstande uttalade sig för att få bibehålla sin kommun. Det är väldigt värdefullt att man gång på gång i denna kammare — det kan inte ske för ofta — framhåller att hänsyn bör tas till folkets i fria val uttalade önskemål. Det har också statsrådet gjort i sitt svar i dag. I det aktuella fall som varit utgångspunkten för min fråga står dessutom övriga berörda parter och delkommunerna i den tänkta storkommunen helt neutrala, och mot den bakgrunden framstår den unikt stora majoriteten som så mycket mer värd att uppmärksamma. Jag menar att det måste vara utomordentligt svårt för en regering med mindre än 50 procent av väljarna bakom sig att tala om för de berörda människorna att regeringen vet bättre vad som är dessa människors bästa. Här gäller det kommuner som med tanke på struktur, folkmängd och ekonomi mycket väl kan fungera i framtiden. Jag tillåter mig tolka statsrådets svar så att vi kan förvänta att mycket stor hänsyn kommer att tas till den lokala opinionen vid den slutliga handläggningen av det aktuella ärendet.

Herr talman! Fru Jonäng har frågat mig vilken hänsyn regeringen vid avgörandet av domkretsindelningsfrågor tar till de synpunkter som anförs från lokalt håll rörande bygdens behov från rättsvårdssynpunkt och i fråga om service. När riksdagen år 1969 tog ställning till bl.a. frågan vilka riktlinjer som borde gälla för en översyn av domkretsindelningen betonade första lagutskottet just att stor hänsyn borde tas till sådana faktorer som fru Jonäng här nämnt. När utskottet samtidigt godtog som en riktlinje att domkretsarna bör vara så stora att de bereder sysselsättning åt minst tre domare framhöll utskottet därför att tvådomardomsagor borde kunna behållas i större utsträckning än departementschefen förutsatt. Om en domstol med två domare — varmed avses två ordinarie domare — är så belägen att en indragning av domstolen skulle påtagligt försämra servicen för den rättssökande allmänheten eller av annan grund medföra väsentliga olägenheter för enskilda eller det allmänna, borde därför enligt utskottet undantag göras från principen om tredomardomsagor och domsagokansli i centralort så långt möjligt behållas. Bland andra faktorer som utskottet ansåg böra påverka avgörandet är avstånd och kommunikationer samt lokalfrågor. Riksdagen ansåg också att skäl av här nämnda slag kunde vara så starka att de motiverade ett bibehållande övergångsvis även av domkretsar som ger arbete för endast en domare. Arbetet med en översyn av domkretsindelningen är nu i det närmaste slutfört. Antalet tingsrätter är för närvarande 104, men beslut föreligger om att ytterligare 10 skall upphöra inom de närmaste åren. Av de 104 tingsrätterna har inte mindre än 17 bara en ordinarie domare, och 40 har bara två domare. Mer än hälften av tingsrätterna är alltså så små att de har mindre än tre domare. Även när reformen är fullt genomförd torde flertalet domkretsar komma att sysselsätta mindre än tre domare. De hittills fattade besluten om ändringar i domkretsindelningen stämmer enligt min mening helt överens med riksdagens uttalanden. Givetvis kommer dessa uttalanden att beaktas även i det fortsatta arbetet. Jag vill också erinra om att alla beslut angående ändringar i den judiciella indelningen föregås av noggranna utredningar och ett remissförfarande, varvid bl.a. kommuner och andra företrädare för lokala intressen får tillfälle framföra sina synpunkter.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Som justitieministern säkert förstått har frågan anknytning till Västra Hälsinglands domsaga i Ljusdal. Jag har ställt frågan mot bakgrund av två aktuella skeenden. Det första är den riksplanering som riksdagen beslöt om i fjol. Det andra är regeringens ovilja att lyssna på folkopinionen i Hälsingland när det gäller exempelvis Alftas sammanläggning med Bollnäs, när det gäller skidproduktionen och därmed sammanhängande förvärrad arbetslöshet och även när det gäller uteblivandet av utlovad statlig lokalisering. Jag skall givetvis inte gå in på de sistnämnda frågorna — jag berör dem bara för att understryka hur viktigt det är för oss i Hälsingland att något positivt händer och att regeringen äntligen gör något positivt för oss. Vi skulle uppleva det som positivt att Ljusdal finge ha kvar sin domsaga. Riksdagsbeslutet 1969 ger möjlighet till bevarande av endomardomsagan i Ljusdal. Låt mig också säga att jag finner justitieministerns svar tillfredsställande eftersom det visar att ändringar i domkretsindelningen stämmer överens med riksdagens uttalanden. I en interpellationsdebatt med justitieministern som jag deltog i 1970 uttalade jag min tillfredsställelse över de överläggningar justitiedepartementet haft med berörda kommuners företrädare när det gällde domkretsindelningen. Även om således ett noggrant utredningsarbete ligger bakom Kungl. Maj:ts beslut 1970 om ändrad judiciell indelning i Gävleborgs län så ligger ju beslutet tre år tillbaka i tiden, och mycket har förändrats sedan dess. En del av argumenten då har inte längre giltighet. Ljusdal har sedan dess blivit regioncentrum för nordvästra Hälsingland. Det innebär ett ansvar för statsmakterna att bereda invånarna så god och mångsidig service som möjligt och att söka bevara den service som finns. En flyttning av domsagans kansli skulle innebära bortfall av ett 10-tal arbetstillfällen och kan också innebära en underminering av advokatverksamheten. För närvarande har två advokater full sysselsättning — färre advokater skulle rent allmänt innebära en försämrad service. En flyttning av domsagan till Hudiksvall medför försämrad service för befolkningen och långa avstånd — upp till 20 mil — och då bör man beakta de glesa reguljära förbindelserna. Domsagan ger full sysselsättning för en domare, och lokalerna är ändamålsenliga. Jag talade också om argument som inte längre hade giltighet. Jag återkommer till dem.
Herr talman! Jag skall inte gå in på någon närmare redogörelse för situationen i västra Hälsinglands tingsrätt. Jag vill bara säga till fru Jonäng att den för närvarande inte ger full sysselsättning för en ordinarie domare med de beräkningsgrunder vi har, som utgår ifrån det antal mål och ärenden som man anser skall utgöra underlag för att ha minst en ordinarie domare. Men denna fråga är på grund av gjord framställning under prövning i departementet.
Herr talman! Enligt de uppgifter jag har fått från domsagan ger den full sysselsättning för en domare. Jag skulle sedan vilja återkomma till de argument som var aktuella 1970 men som inte längre har giltighet och som jag inte hann med i mitt förra inlägg. När det gäller lantmäterifrågorna har de förslag om förflyttning från Ljusdal till Hudiksvall som förelåg vid Kungl. Maj:ts beslut 1970 inte förverkligats. Lantmäterikontoret är kvar i Ljusdal, och man anser därifrån att det är önskvärt att fastighetsböckerna finns i Ljusdal, då lantmätaren nu mer än tidigare är beroende av dem för genomgång av fastigheternas inteckningsförhållanden. En av lantmäteriets specialenheter har flyttats från Hudiksvall till Ljusdal och arbetar med de besvärliga arronderingsförhållandena i Järvsö. Denna enhet är också beroende av att fastighetsböckerna finns på nära håll i Ljusdal. Ett nära samarbete försiggår mellan den specialenheten och domsagan i Ljusdal. Vid behov av personalförstärkning i samband med den pågående äganderättsutredningen i Järvsö har man tillfälligt kunnat utnyttja lantmäteriets personal. Enligt min uppfattning skulle en flyttning av domsagan direkt motverka de regionalpolitiska riktlinjerna som riksdagen beslöt om i fjol. I stället för att tillföras arbetstillfällen skulle Ljusdal åderlåtas på arbetstillfällen. Man måste också räkna med att det blir en utflyttning, eftersom de som nu är anställda vid Ljusdals domsaga knappast kan räkna med likartade anställningar i Ljusdal. Enligt min bedömning är det både praktiskt och rationellt att bevara domsagan i Ljusdal. Dessutom är det helt i linje med riksdagens uttalande 1969 och det regionalpolitiska beslutet 1972.
Herr talman! Herr Karlsson i Malung har frågat mig om jag anser nuvarande bestämmelser rörande handhavandet av olja inom det maskinella skogsbruket och beredskapen för åtgärder mot oljespill vid olyckshändelser, ovarsam hantering etc. vara till fyllest. Ingripande mot oljespill i naturen kan ske med stöd av bl.a. vattenlagen och naturvårdslagen. För att skydda grundvattentäkt kan sålunda länsstyrelse förklara att: visst område skall vara skyddsområde. Därvid kan särskilda föreskrifter meddelas för att hindra vattenförorening. Tömning av olja i skogen kan beivras med stöd av naturvårdslagens bestämmelser om nedskräpning. Gällande lagstiftning ger sålunda möjlighet till ingripande när risker för skador föreligger. De ansvariga myndigheterna följer också dessa frågor med ökad uppmärksamhet. Jag vill vidare nämna att man inom skogsbruket blivit alltmer medveten om de risker som följer av den ökade användningen av oljeprodukter. Domänverket och flera andra skogsföretag har utfärdat anvisningar för sin personal rörande åtgärder för att förhindra skador till följd av oljespill. Det är viktigt att problemet med oljespill i samband med skogsarbete bevakas uppmärksamt. För närvarande föreligger emellertid enligt min uppfattning inte något behov av ytterligare åtgärder från regeringens sida i frågan.
Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Jag är glad över att han säger att myndigheterna följer dessa problem med största uppmärksamhet och att han betraktar det som en väsentlig sak att detta bevakas. Vi går mot ett alltmera mekaniserat skogsbruk, som innebär att allt flera maskiner är i arbete i skogarna. Detta får man väl i stort sett acceptera som ett led i utvecklingen. Maskinerna kräver dock stora mängder av drivmedel och oljor, vilka i sin tur kräver stor försiktighet vid hanteringen för att inte skador skall uppstå i naturen. Man kan verkligen många gånger fråga sig om förvaringen av oljor och drivmedel i anslutning till arbetsplatserna är tillfredsställande. Förvaringen sker ofta i dunkar, oljefat och s.k. farmaraggregat eller på andra sätt som verkar rätt osäkra ur hanteringssynpunkt; framför allt gäller detta i samband med tankning. Det skall dock sägas att det på sina ställen finns bra förvaringsutrymmen och att det har kommit fram tankningsanordningar som är av mycket hög kvalitet. Jag är fullt medveten om de svårigheter som föreligger i det här fallet genom att arbetsplatserna många gånger kan vara ambulerande och ibland av rätt så kort varaktighet osv., men enligt min uppfattning föreligger det ändå ett behov av och krav på bättre förhållanden. Många skogsarbetare betraktar de skador som kan uppstå genom olyckshändelse eller slarv vid hantering av olika slags oljor som en större miljöfara än kalhyggena. De stora maskiner som i dag finns i skogsbruket har stora mängder olja enbart i sitt hydrauliska system. Även om allt fler maskiner utrustas med ventiler i hydraulslangarna, som vid slangbrott skall stoppa maskinerna och förhindra större oljeutflöde, kan åtskilliga liter olja från dessa maskiner ändå rinna ut och komma ner i marken. Samtidigt vet vi att långt ifrån alla maskiner är utrustade med sådana ventiler i hydraulslangarna. Då kan ett slangbrott innebära att flera hundra liter olja rinner ut och skadar marken eller med ytvatten förs till bäckar, tjärnar eller sjöar och kan åstadkomma skador på både fisk och djur. Vi vet ju att bara en liter olja kan förstöra 10 000 liter vatten. Man kan då fråga sig om det ändå inte vore idé att lägga handhavandet av oljor av olika slag inom skogsbruket under någon kontrollmyndighet. Förhoppningsvis kunde skogsyrkesinspektionen vara den kontrollmyndighet som skulle bevaka handhavandet av oljor och därmed sammanhängande frågor vid skogsavverkningar.

Herr talman! Fru Thunvall har frågat mig om jag är beredd att ge kammaren en redovisning av åtgärder som planeras eller redan vidtagits i syfte att skydda enskilda människor i samband med skogsvårdande insatser som besprutning med hormoslyr och användning av DDT-preparat vid skogsplantering. Användningen av fenoxisyror och DDT regleras i bekämpningsmedelsförordningen. Särskilda villkor för hanteringen utfärdas av giftnämnden.
Skogsyrkesinspektionen besöker ändock många arbetsplatser, och då borde denna viktiga fråga kunna vara under dess tillsyn.
Anvisningar om skyddsåtgärder lämnas också av arbetarskyddsstyrelsen. Det är sedan den 1 januari 1970 förbjudet att använda DDT i vårt land. En tillfällig dispens har emellertid meddelats för användning på barrträdsplantor i skogsbruket. Särskilda hanteringsanvisningar har därvid utfärdats av domänverket, skogsstyrelsen och skogsyrkesinspektionen. Om dessa anvisningar följs kan kontakt med DDT praktiskt taget helt undvikas. Det är sedan 1972 i lag förbjudet att sprida bekämpningsmedel från luften över skogsmark. En parlamentarisk utredning har tillsatts för att belysa problem i samband med spridningen av kemiska medel. Parallellt arbetar en arbetsgrupp inom giftnämnden med frågan om kunskapsoch behörighetskrav för den som handskas med bekämpningsmedel. Nyligen har en proposition med förslag till lag om hälsooch miljöfarliga varor lagts på riksdagens bord. Lagen innebär en väsentligt vidgad och skärpt kontroll över kemiska varor för att skydda människor och miljö.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

Anledningen till att den ställdes var de artiklar och intervjuer med människor från min egen hemtrakt som stått att läsa i våra tidningar, människor som var rädda och oroade, som hade någon anförvant sjuk uppkomst i att dessa människor i sitt arbete använt sig av DDT eller s.k. Torsdagen den hormoslyrpreparat. I några fall hade man vistats i besprutat område, ätit 1 mars 1973 nybesprutade bär eller liknande. Oron gällde även framtiden för dem som —— — — hade sitt arbete i sådana områden eller som hade att göra med dessa och Om bevarande av andra liknande preparat. bokskogsi beståndet DDT-preparaten är ju numera, som statsrådet sade, förbjudna. De är i de sydliga landur bilden vad framtiden beträffar, frånsett att en tillfällig dispens meddelas, vilket statsrådet också nämnde. Jag hoppas man ser till att alla skyddsåtgärder vidtas när man skall handskas med DDT. Sedan jag ställde frågan har några veckor gått, och en hel del har hänt på området, inte minst att propositionen 17 om lag mot hälsooch miljöfarliga varor framlagts. Jordbruksministern har här också redovisat en hel del andra åtgärder som jag inte skall upprepa. Jag är dock tacksam för att de vidtagits. Värdefullt i detta sammanhang är att giftnämnden beslutat hämta in och undersöka allt material beträffande de fall som omtalats från Ljusdalstrakten. Flera än jag väntar på resultatet från giftnämndens undersökning här. Vi får se om det finns ett samband eller om orsaken är att söka på annat håll eller eventuellt hos andra ämnen som man kommit i kontakt med. Den nya lagen träder i kraft den 1 juli. Jag tycker inte om det vakuum som uppstår mellan beslutet och ikraftträdandet när det gäller lagar av denna och liknande karaktär. Men jag hoppas att gällande lag gör det möjligt att undersöka och eventuellt förbjuda även markbesprutning, om det visar sig vara sant som tidningsartiklar häromdagen redovisade, nämligen att handbesprutning kan så att säga bespruta den som utövar hanteringen om vinden blåser så. Kan detta medföra fara, förväntar jag åtgärder även häremot. Herr talman! Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Herr Werner i Malmö har frågat, vilka åtgärder jag ämnar vidta för att bevara bokskogen i de sydliga landskapen, t.ex. i Skåne och Halland. Områden som är av väsentlig betydelse för allmänhetens behov av rekreation eller som bör särskilt skyddas av vetenskapliga skäl kan med stöd av naturvårdslagen avsättas som naturreservat. Lagen ger också länsstyrelsen möjlighet att meddela föreskrifter för arbetsföretag som kan skada landskapsbilden. Med stöd av dessa bestämmelser och på annat sätt har åtgärder vidtagits för att bevara eller kontrollera skötseln av ca 11 000 hektar 21 bokskog i södra Sverige. I den mån de naturvårdande myndigheterna finner det lämpligt kan de med stöd av naturvårdslagstiftningen vidta åtgärder för att bevara ytterligare bokskogsområden. Skogsstyrelsen har efter en särskild utredning föreslagit vissa åtgärder för att bevara bokskogen för framtiden. Förslaget innebär i huvudsak att staten bör lämna bidrag till plantering och skötsel av bokskog. Förslaget har remissbehandlats. Flera av remissinstanserna påpekar att de föreslagna åtgärderna inte innebär något skydd mot avverkning av den befintliga bokskogen och att åtgärder för sådant skydd bör vidtagas antingen med stöd av naturvårdslagen eller på annat sätt. Skogsstyrelsens utredning kommer att övervägas i samband med översyn av naturvårdslagen och skogsvårdslagen.
Herr talman! Tack för svaret, statsrådet! Det ger vid handen att det redan finns bestämmelser som länsstyrelsen kan benytta sig av. Men som också anförs i anslutning till utredningen om ”bokskogens bevarande” är de reglerna inte till fyllest, och nu vet vi att en avsevärd avverkning är på gång. Sedan utredningen om bokskogens bevarande initierades 1964 har ungefär 7 000 hektar bokskog skattat åt förgängelsen. Det bör väl i speciell grad intressera jordbruksministern att under den senaste generationen 50 procent av Hallands bokskogar avverkats. Det är klart att det ger ett allt sämre utgångsläge för åtgärder ju längre man väntar med att ta itu med problemet. Nu har frågan legat sedan 1971, och ingenting har skett. Det är naturligt att avverkningen är stor, eftersom man kan få statsbidrag till nyplantering av barrskog men inte av lövskog. Skall vi nu invänta resultatet av nya utredningar, som skall remissbehandlas, och alltsammans skall vägas in i en proposition, kommer det att ta lång tid. Kunde inte jordbruksministern tänka sig några interimistiska åtgärder under den tiden vi väntar? Detta är en riksangelägenhet. Skulle man inte kunna tänka sig att man höjde ambitionsgraden beträffande domänverkets skogar, så att man hade praktiskt taget avverkningsstopp av bokskogsbestånd tills vi vet hur vi skall åtgärda den här frågan?
Herr talman! Som jag sagt i mitt svar har vi redan möjligheter att skydda bokskogen genom naturvårdslagen, antingen genom att man inrättar naturreservat eller genom att man meddelar skydd för landskapsbilden. Det har utnyttjats, men det kostar pengar. Om herr Werner hjälper mig att bekämpa sitt eget parti, så att jag får de 5 miljoner som jag har begärt till de här åtgärderna, har vi en bra slant att arbeta med. Den andra åtgärd som vi kan vidta är att ändra skogsvårdslagen — och det skall jag överväga — inte bara så, att man måste återplantera skog där man avverkar, utan så, att man för bokskogen får en speciell regel av innebörd att om man avverkar bokskog, skall man återplantera den med bokskog. En sådan åtgärd kan genomföras mycket snart. Vi har alltså möjligheter i både Halland och Skånelänen att bevara bokskogen med hjälp av naturvårdslagen, men det kostar pengar. Jag har begärt att få 9 miljoner kronor för ändamålet, och jag hoppas att Nr 33 riksdagen ger mig dem, trots att herr Werners partivänner vill minska Torsdagen den beloppet med 5 miljoner kronor. 1 mars 1973
Herr talman! Det sista ordet är väl ännu inte sagt i detta ämne, och rädda rennäringen såvitt på mig ankommer skall jag lägga manken till i den ekonomiska från ekonomisk katastrof Statsrådet nämnde ingenting om domänverket och dess möjligheter att under tiden göra något. Statsrådet talar om att den kommande skogsvårdslagen skall reglera hela fältet, men det tar också sin tid. Varje år ryker 700 å 800 hektar bokskog — ofta av de bästa bestånden. Domänverket innehar ändå 10 procent av bokskogsbeståndet, och detta är ju en blygsam del av domänverkets hela skogsbestånd.
Herr talman! Domänverket har i ett nu framlagt miljöprogram meddelat att man kommer att bevara 60 procent av sitt bokskogsinnehav. Man har alltså redan fattat ett sådant beslut som det herr Werner efterlyser.
Herr talman! Jag är medveten om att man fattat ett beslut om 60 procent men jag anser att man skulle kunna höja denna gräns. Man kunde ha status quo fram till dess att jordbruksministern presenterat ett lagförslag som ger ett rimligt skydd åt bokskogen. Jag vet att domänverket måste arbeta efter företagsekonomiska principer, men här gäller det ju bara en interimistisk åtgärd.
Herr talman! Domänverket innehar bara en bråkdel av bokskogen. Huvudparten ligger i privata händer. Om man vill vidta effektiva åtgärder räcker det inte med bara bidrag, utan man måste nog använda skogsvårdslagen också.
Herr talman! Domänverket äger 4 000 hektar bokskog. Detta är inte så litet.
Herr talman! Herr Öhvall har frågat om jag avser att vidta särskilda ekonomiska åtgärder för att rädda rennäringen undan den ekonomiska 23 rädda rennäringen från ekonomisk katastrof katastrof som befaras inträffa innan katastrofskadeskyddet ännu trätt i kraft. Med hänsyn till den kritiska betessituationen under denna vinter inom stora delar av renskötselområdet har regeringen genom beslut i december 1972 ställt 300 000 kronor till rennäringens förfogande för nödåtgärder. Den 9 februari 1973 anslog regeringen ytterligare 700 000 kronor för liknande ätgärder. Hjälpen till rennäringen är därmed uppe i en miljon kronor. Härutöver kan jag nämna att lantbruksstyrelsen har i uppdrag att fortlöpande följa utvecklingen och komma in med förslag till mig om ytterligare åtgärder skulle bli nödvändiga denna vinter.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Det var hållet i en positiv ton. Jag är glad för detta därför att renbetessituationen är i stora delar av främst Norrbotten mycket oroande. För närvarande nödutfodras 6 000—8 000 renar, men detta är bara en liten del av renmassan i Norrbotten, som väl totalt torde innehålla ungefär 130 000 renar. De hårdast drabbade byarna är nu Könkämävuoma, Lainiovuoma och Saarivuoma, som tillsammans har 25 000-30 000 renar. Dessutom har byarna Laevas och Norrkaitum återigen drabbats. De sistnämnda var utsatta för en katastrofsituation så sent som för 3, 4 år sedan. Då gick 70 procent av antalet renar åt. Dessa samebyar har ännu inte hunnit återhämta sig, och nödutfodring i dessa byar är i denna omgång inte möjlig; renhjordarna befinner sig på högfjället, och det finns inga vägar där vare sig för fodertransporter eller djurtransporter. Det skulle för övrigt bli alldeles för kostnadskrävande att anordna transporter upp till högfjället. Situationen är för dagen att renmassan driver omkring uppe på högfjället. En första förutsättning för nödutfodring är ju att dessa renmassor kan skiljas i mindre enheter och fördelas på sina rätta ägare, som då skall svara för nödutfodringen. Konditionen hos djuren är mycket dålig, anser man, och man bedömer en skiljning och en flyttning som inte genom förbar i dag. Den hjälp samerna har fått är naturligtvis mycket värdefull. Tyvärr är den trots detta inte tillräcklig. Framför allt känner samerna på sig att näringen är hotad. Det är här hjälpen bör sättas in så att inte underlaget för rennäringens fortsatta möjligheter undanrycks. Jag vill gärna tolka svaret så att jordbruksministern är beredd att pröva även andra vägar än nödutfodring för att hålla rennäringen intakt.
Herr talman! Det är alldeles klart att vi gör vad vi kan för att hjälpa samerna i deras besvärliga situation. De har fått den hjälp de har begärt. Det är ett speciellt problem i de här nordliga byarna. Nödutfodring är till ingen hjälp, det är helt klart. En del av deras renar har irrat över till Norge och har skingrats genom snöstormen. Det pågår resonemang mellan renägarna och lantbruksnämnden hur man skall lösa deras problem. Den enda lösning jag kan se är att man i efterhand — när man vet vilken omfattning skadorna fått på renbeståndet — hjälper dem bygga upp renstammen igen, så att den får en sådan storlek att samerna kan leva av rennäringen.
Herr talman! De samer som drabbades av katastrofen 1967 i Gällivareoch Jokkmokkområdet lider ännu under skadorna som uppstod då. Den värsta nöden har hållits undan via insatser från AMS. I det sammanhanget har Svenska samernas riksförbund hävdat att det måste göras upp ett ekonomiskt specialprogram för sådana här situationer. Det är nödvändigt att bygga upp renskötselunderlaget när katastrofer av denna typ inträffar. Jag är glad för den positiva tonen i jordbruksministerns svar, och jag utgår ifrån att frågan följs med största uppmärksamhet.

Herr talman! Rättvisa, jämlikhet och solidaritet har blivit ord som man möter allt oftare i den politiska debatten. Det är också värdeladdade och förpliktande ord, om man avser att leva upp till innehållet och meningen med dem. Tyvärr nödgas jag konstatera att detta med rättvisa, jämlikhet och solidaritet i många avseenden har blivit bara ord. Ett område där det finns anledning att göra detta påpekande är frågan om sänkt pensionsålder — en fråga som diskuterats upprepade gånger här i riksdagen. Vi reservanter ställer nu det konkreta kravet att riksdagen skall fatta principbeslut om sänkning av den allmänna pensionsåldern från 67 till 65 år. Vi menar att det måste bli ett beslut i den här frågan, att det måste bli slut på förhalningstaktiken i denna, som jag betecknar den, vår största sociala fråga. Det är egentligen ändock märkligt att riksdagen — med sina folkvalda representanter — inte haft kraften och viljan att genomföra en sänkning av den allmänna pensionsåldern från 67 till 65 år. Varför återkommer vi centerpartister då med denna fråga år efter år? Svaret är lätt att ge. Vi skulle, om vi inte drev på i denna fråga, svika alla dem som tidigt gått ut i arbetslivet, som fyllt sin dag med tungt arbete, ett arbete som lagt grunden till dagens s.k. Välståndssverige. Jag säger s.k. Välståndssverige, enär det fortfarande finns kvar en rad av klyftor och skillnader i vårt samhälle. Den saligen avsomnade — en del säger avlivade — låginkomstutredningen gav ju en uppseendeväckande, ja skrämmande bild av hur verkligheten ter sig för många människor i vårt land. Vad vi sagt många gånger i debatten bekräftades, nämligen att de som endast har folkskola som bakgrund har de lägsta inkomsterna med allt som följer därav. Man har också de tyngsta jobben och den längsta arbetsdagen, semestern kan man inte utnyttja för resor m.m., och man har den högsta pensionsåldern. Nuvarande pensionsålder beslöts år 1913 — alltså för 60 år sedan. Nog är det ändå märkligt att i ett samhälle i förändring vi fortfarande har 67 år som lagstiftad pensionsålder. Den nuvarande pensionsåldern infördes år 1914. Säkerligen efter dåtida förhållanden en stor reform. I fjolårets debatt försökte man här i kammaren göra gällande att detta beslut om pensionsåldern, som trädde i kraft år 1914, egentligen inte var någon stor reform. Beslutet vid 1913 års riksdag innebar en pensionsförsäkring, — en allmän folkpensionering — som i princip skulle omfatta alla medborgare. Detta beslut är — för att citera en populärvetenskaplig författare på området — ”en milstolpe även i den internationella socialförsäkringens historia. Det skulle dröja länge innan den inställningen blev vanlig.” Och erkänd, skulle jag vilja tillägga. Ännu i denna dag har dessa tankegångar inte slagit igenom och godtagits överallt. En sänkning av pensionsåldern från 67 till 65 år är ett gammalt centerkrav. År efter år har vi genom motioner sökt få ett beslut i riksdagen. Vi vet alla här hur resultatet blivit. Våra motioner har behandlats i utskottet i vanlig ordning. Vi har reserverat oss. Vid kammarbehandlingen har de avslagits. Redan i 1959 års remissdebatt inledde centerns gruppledare i första kammaren Torsten Bengtson sitt anförande med följande ord: ”Sänk pensionsåldern till 65 år för folkpensionärerna och höj folkpensionerna så fort våra resurser medger och i den takt som i framtiden kan bli möjlig. Genomför man en sådan pensionsreform, kan man få ordning och rättvisa när det gäller den största fråga som skall behandlas vid årets riksdag.” Vid 1961 års riksdag begärde centern i motionerna nr 500 i första kammaren och 584 i andra kammaren att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skulle anhålla om skyndsam prövning angående sänkning av pensionsåldern. Motionerna avstyrktes av andra lagutskottet den gången, medan centerledamöterna reserverade sig för bifall till motionerna. Motionerna avslogs. I debatten hänvisades bl.a. till 1958 års socialförsäkringskommitté, som eventuellt skulle komma att behandla också denna fråga. Men man hänvisade också till kostnadsfrågan. Att det inte blev något av den nämnda kommitténs insatser i denna del behöver inte sägas här. Vi har från centern fått lov att komma igen år efter år, och det vittnar ju om hur dåligt resultatet har blivit. I debatten i maj 1962, när vi behandlade socialbalken, gavs återigen klart besked om vår syn på frågan om sänkt pensionsålder. Målsättningen måste vara en sänkning från 67 till 65 år för alla. När socialministern tillsatte pensionsförsäkringskommittén i mitten av 1960-talet fanns ingenting med av frågan om sänkt pensionsålder. Det gav mig anledning att den 24 november 1965 ställa en enkel fråga till socialministern, om han inte genom tilläggsdirektiv till utredningen skulle ge den i uppdrag att låta utreda frågan om sänkning av pensionsåldern. Det finns anledning med hänsyn till såväl innehåll som form att än en gång återge statsrådet Asplings svar in extenso till kammarens protokoll. Svaret lämnades den 30 november 1965, och kort och klarläggande var det: ”Herr Eric Carlsson har frågat om jag avser att genom ytterligare tilläggsdirektiv till pensionsförsäkringskommittén låta utreda frågan om en sänkt allmän pensionsålder. Svaret är nej.” Svaret är nej. Det är den attityd socialminister Aspling intog den gången, och det är den attityd han intagit också i fortsättningen, trots allt tal om nya djärva mål, som vi så många gånger har blivit uppbyggda med. 1965 var det år när metalloch järnbruksarbetarna i Borlänge demonstrerade för en sänkning av pensionsåldern. Det har snart gått åtta år sedan järnbruksarbetarna i Borlänge reste detta krav. Har vi kommit närmare någon lösning av frågan om en allmän sänkning av pensionsåldern sedan dess från 67 till 65 år? Det beror, herr talman, bl.a. på det beslut riksdagen har att fatta i dag — om reservationen I vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 2 kommer att bifallas. Vi lägger där, som jag sade inledningsvis, fast en klar linje — sänkning från 67 till 65 år av pensionsåldern. Dock, detta nej som jag fick av socialministern den 30 november 1965 ter sig för mig som ett monument över den negativa — ja, jag skulle rent av vilja säga den tragiska — attityd som socialministern och regeringen intagit i frågan om pensionsåldern. Det är, herr talman, med besvikelse och bitterhet jag konstaterar detta. För mig har det upplevts som grymt, att man tvingat folk att arbeta fram till 67 års ålder. Hur många har inte sagt mig: ”Jag vet inte hur jag skall orka fram till pensionen.” Andra har sagt: ”Det var åren mellan 65 och 67 som tog knäcken på mig. Min ålderdom skulle ha tett sig annorlunda, om jag fått pension vid 65 år.” För mig som växt upp i Fattigsverige — och som har upplevt detta både bokstavligt och bildligt — finns i den delen inte den gamla goda tiden. Det var en hård tid — när den obligatoriska tiden i den lilla byskolan var slut väntade vardagsarbetet. Så var det för min generation — vi som nu är på väg mot de 60 — och så var det för generationerna och årsklasserna före mig. Vi fick tidigt gå ut i arbetslivet, som under 1920 och 1930-talen tedde sig helt annorlunda än nu — en hårdare och bittrare tid i många avseenden. Visst har det skett väldiga förändringar sedan den tiden, det skall klart sägas ut. Arbetstid och arbetsförhållanden har réglerats — men pressen och stressen finns dock kvar på många håll. 48-timmarsveckan har övergått till 40-timmarsvecka med fem dagars arbete. Semestern har lagts fast i lag. Inkomsterna har förbättrats och den sociala tryggheten har byggts ut. Men ännu finns väsentliga brister kvar. Jag nämnde inledningsvis låginkomstutredningen. Hur dessa grupper med enbart folkskola — de är fortfarande drygt 60 procent av befolkningen i de aktiva arbetsföra åldrarna i dag — har en i alla avseenden sämre ställning i samhället än de som har utbildning. Det gäller löner, semester, arbetstid och arbetsförhållanden och det gäller pensionsåldern. Kort sagt, här finns underlaget för den indelning i socialgrupper som vi håller oss med i vårt land, för det klassindelade samhället. Och nog är det klassgränser kvar. Olikheter i pensionsåldern är en sådan klassgräns, en gräns som har sitt ursprung just i barndomens och ungdomens klassgränser, till vilkas förutsättningar bl.a. hörde brister i utbildningen. Den som endast fick folkskola som utbildning och som tidigt gick ut i arbetslivet, han kom, som jag sagt tidigare, att tillhöra de valkiga nävarnas och blåblusarnas folk. Debatten om den sänkta pensionsåldern gäller, herr talman, frågan om att ge dessa grupper rättvisa. Det kan inte vara rimligt att dessa människor alltid skall sättas på undantag — en dålig skolutbildning, de tunga jobben och som kronan på verket den högsta pensionsåldern — 67 år, när allt fler grupper genom avtal, som det heter, får pension vid 65 år och lägre. Vi har inte råd, säger man. Det sade man när vi motionerade år 1961 också, det har man sagt varje år sedan dess, och det säger man i år också. Saknas viljan och förståelsen för denna angelägna fråga, då kommer aldrig pengar att finnas. Det skall vi ändå ha klart för oss. Men, herr talman, om vi inte har råd att sänka pensionsåldern för de grupper som får pension vid 67 år, hur kan vi då ha råd att ha en lägre pensionsålder för kragoch manschettyrken? Priset för den lägre pensionsåldern för alla dem som genom avtal fått lägre pensionsålder får vi ju alla vara med och betala. Statstjänstemännens och byråkraternas lägre pensionsålder betalas över skatterna, övriga gruppers genom ett högre pris på de tjänster och nyttigheter som finns att tillgå. Riksdagsmännens pensioner, som kan utgå från 55 års ålder, betalas ju inte av oss. Kostnaden går ur det anslag som riksdagen anvisar för detta ändamål och som betalas av svenska folket genom skatter och avgifter. Märkvärdigare är det egentligen inte. Kostnaden för denna pensionsreform skall tas ur den gemensamma kakan, ur bruttonationalprodukten och dess tillväxt. Därmed är också den fråga besvarad som jag sett på en del håll, nämligen om vi inte kan få bättre valuta för dessa pengar genom att använda dem på annat håll. Att sänka den allmänna pensionsåldern från 67 till 65 år är, som jag sagt tidigare, vår största sociala fråga i dag och har varit det under hela 1960-talet. Att rätta till det missförhållande som det inneburit att ha svenska folket delat i två hälfter när det gäller pensionsåldern är definitivt en rättvisefråga, en jämlikhetsfråga av högsta rang. Det kan inte vara rimligt att de tunga jobbens folk, de människor som tidigt gått ut i arbetslivet, skall vänta längst på sin pension. Det måste rättas till och rättas till nu. Vilka grupper gäller det då? Det gäller kvinnorna, som vid sidan av sitt vardagsarbete burit huvudansvaret för skötsel av hem och barn. Tysta och utan anspråk på livet har de gjort sin arbetsinsats. Deras situation på arbetsmarknaden har ofta varit betungande. Statsminister Palme uttalade i Nordiska rådets generaldebatt att vi måste undanröja de klasskillnader som den bristande jämställdheten mellan män och kvinnor utgör. En sådan klasskillnad är pensionsåldern. En sänkning av pensionsåldern är också aktuell för dem som nått över de 60 åren. Det träffade avtalet mellan Svenska arbetsgivareföreningen och Landsorganisationen ger inte full rättvisa åt dem som är över 60 år. Den sänkta pensionsåldern gäller jordens och skogens folk. Deras arbetsinsatser har varit av den arten att det är mer än väl motiverat med sänkt pensionsålder. Jag kan peka på fiskarna för att nämna ytterligare grupper. De enskilda företagarna bör också nämnas. En allmän sänkning av pensionsåldern skall ju om fatta alla grupper. För någon dag sedan fick jag i min hand tidskriften Socialförsäkring, nr 2 år 1973. Där finns en rad intressanta artiklar, bl.a. om pensionsåldern i andra länder. Vi i Sverige vill gärna sätta oss på höga hästar emellanåt. Inte bara detta att vi vill vara något slags världssamvete, vi vill gärna tala om vår höga standard, vårt Välfärdssverige, om hur duktiga vi är. Men hur är det med pensionsåldern? Roland Ekström berättar i tidskriften Socialförsäkring om pensionsåldern i Sovjetunionen. Män kan gå i pension vid 60 år och kvinnor vid 55 år. Pensionens storlek beror av antalet tjänsteår, lönens storlek och arbetets art, och pensionen utgör i genomsnitt 60 procent av lönen, för låglönegrupper upp till 100 procent. Ju lägre lön en människa har desto högre pensionsprocent får hon — detta för att minska gapet mellan olika pensionärer. Jag kunde också under en resa som jag gjorde i Sovjet — bl.a. i Sibirien — 1969 förvissa mig om att det verkligen var på det sättet som det redovisas i artikeln. Jag fick samma uppgifter på plats. Sverige har som bekant 67 år som pensionsålder, och samma ålder har Danmark och Norge. Finland har 65 år, England — som tidigare hade 65 — lär nu ha 60 år, Italien har 60 år, Polen har 60 år för män och 55 för kvinnor, Japan har 60 år, USA har 65 osv. I Frankrike diskuteras — efter vad som sades i dagens Morgoneko — också frågan om sänkt pensionsålder. Det här siffermaterialet visar att vi ligger i topp när det gäller hög pensionsålder och att en rad länder har lägre pensionsålder än vi har i Sverige. Vårt land är definitivt inget föregångsland när det gäller vanligt folks pensionsålder. Nu säger utskottet: Vi har genomfört en förtidspensionering med generösa villkor. Drygt 40000 människor har redan utnyttjat den möjligheten, och enligt utskottet är det drygt 10 procent av berörda människor som får förtidspension. — Det är inte bara drygt 10 procent som nyttjar den möjligheten, det är drygt 16 procent av berörda grupper som gjort det. Den som redan är i åldern 63—64—65 år och som har den lägre pensionsåldern skall nämligen inte räknas in. Vidare hänvisar man i utskottsbetänkandet till det träffade avtalet mellan Arbetsgivareföreningen och Landsorganisationen om en sänkning av pensionsåldern till 65 år, som också skulle minska behovet av ett riksdagsbeslut. Låt mig säga att det är utomordentligt både att bestämmelserna om förtidspensionering och avtalet mellan Landsorganisationen och Arbetsgivareföreningen kommit till stånd. Men, herr talman, båda dessa företeelser visar hur ytterst angeläget det är att pensionsåldern sänks till 65 år för samtliga människor. Jag hänvisade nyss till nr 2 av tidskriften Socialförsäkring, Försäkringskasseförbundets tidskrift. På ledarplats behandlas där frågan om pensionsåldern, och den artikeln fordrar en kommentar. Det sägs där att centerledaren i årets remissdebatt krävde att frågan om pensionsåldern skulle snabbehandlas, så att den kunde realbehandlas under nästa år. Herr Palme anförde att det inte var så lätt att fatta något beslut: dels skulle reformen kosta mycket pengar, dels kunde man inte utan vidare skaka fram de pengarna ur rockärmen och dels arbetade en utredning med dessa frågor. Sedan kommer den intressanta kommentaren i tidskriften. Man ställer frågan: Finns det en bred allmän opinion för en allmän sänkning av pensionåldern från 67 till 65 år? På den frågan svarar man att det hela behöver utredas och att det vore en aktuell och fin uppgift för statistiska centralbyrån att utreda hur människor ser på den frågan. Låt mig bara säga på den punkten: Gå ut och fråga de människor som det gäller och lyssna till deras uppfattning — om den behöver inte råda någon tvekan. Däremot vill jag påstå att det verkar som om de som redan har dessa förmåner tydligen ser på det hela på ett annat sätt. Jag skall komma igen till det. Man talar om de stora kostnaderna. Statsministern har nämnt siffran 1,5 miljarder kronor, men jag är inte övertygad om att den siffran är riktig. Jag påstår rent av att den är felaktig. Det gäller här två åldersgrupper: 65 och 66-åringarna. Det är drygt 160 000 personer, och av dessa har ett stort antal — enligt uppgifter som jag har fått skulle det vara 40 procent — pension redan från 65 år eller tidigare. Dessutom finns ett antal förtidspensionärer, änkepensionärer, människor som gjort förtida uttag m.fl. I runt tal kvarstår därefter i de båda åldersgrupperna 65 och 66 år ungefär 80 000 personer. Om man räknar med en utgående pension av, som den är i dag, 7 752 kronor per person för dessa 80 000 människor skulle det göra en siffra på 620 miljoner kronor. Jag tror att min beräkning på den punkten är lika riktig som — för att inte säga riktigare än — siffran 1,5 miljarder kronor, som huggits ur luften. Sedan har jag sagt att det är ur den totala kakan som vi har att betala kostnaderna för sänkt pensionsålder. Den som har arbetat 50 år eller mera har gjort rätt för sänkt pensionsålder — det kan väl ingen i detta hus förneka! Man har ställt frågan: Finns det en bred opinion för en allmän sänkning av pensionsåldern? Om detta behöver utredas skall jag bara göra två kommentarer. För det första har vi sedan 1961 upplevt tre utredningar, två som har avslutats och en som pågår — pensionsålderskommittén. Man har ibland en känsla av att dessa utredningar närmast haft till uppgift att se till att det inte blir någon sänkning av pensionsåldern, i varje fall inte inom en nära framtid. Vi behöver inga fler utredningar i denna fråga; vad vi behöver är ett konkret beslut om sänkning av pensionsåldern. För det andra, herr talman, har de som är direkt berörda av frågan sin mening klar. Jag fick häromdagen en tidning som är nog så intressant. Det var Gruvarbetaren nr 1—2 för i år. Där står det: ”Här ser vi resultatet av den svällande byråkratin, som har fått sina arbetsuppgifter att vårda, ha omsorg och skydda oss i farligt arbete. — — — Största uppgiften är att ständigt omorganisera sig själva för att skaffa sig högre titlar och löner. Själva sitter de på välstädade kontor, har längre semester än några industrianställda, lägre pensionsålder plus andra sociala fördelar. — — — Inom den statliga förvaltningen finns nu över en halv miljon anställda tjänstemän. Det är folkets och industrins nya stora utsugarklass. De har 32-42 arbetsfria semesterdagar. Gruvarbetare och övrig industri har 24 dagar. Ingen av dessa grupper kan hänvisa att de har fysiskt och psykiskt större påfrestande jobb än industriarbetarna. — — — Under senare år har en jämlikhetsideologi gått fram t.o.m. långt in i de borgerliga leden. Då har folket rätt att kräva av sina riksdagsmän, att de upprättar enhetliga lagar för folket om arbetstid, semester och pensionsålder.” Jag tycker, herr talman, att det kan vara riktigt att folkets röst också får komma med i riksdagsprotokollet. Det nu citerade visar hur den nuvarande ordningen upplevs av folk som inte har möjlighet att säga ifrån i detta hus, hur man ser på det förhållandet att så litet har skett under de gångna åren. Jag instämmer kanske inte i alla synpunkterna i artikeln, men jag förstår de människor som säger att nu måste politikerna sluta upp med allt prat och allt förhalande — nu måste det bli ett beslut. Jag delar helt den meningen, och jag anser också att det är grymt att en fråga som denna förhalas år efter år på sätt som skett. Man blir förvånad över hur litet en lång rad av s.k. prominenta personer vet om verkligheten ute bland människorna, bland medborgarna. För en tid sedan hölls ett föredrag av herr Gösta Rehn. Numera har han sin sysselsättning i OECD-högkvarteret i Paris. I sitt föredrag ställde han frågan om s.k. temporär pension. Den skulle ge möjlighet att ta ut någon form av förtidspension — det skulle bli något av ett sabbatsår för dem som har den möjligheten. Vad inträffar nu? Ja, det är intressant att se hur åldersforskare, läkare, direktörer, redaktörer och andra tyckare stiger fram och talar om hur grymt det är att skära av människor från arbetslivet. En rad tyckare, alla säkert med en pensionsålder som är 65 år eller lägre, ifrågasätter om det är rätt och nödvändigt att sänka pensionsåldern. Men detta att man skall kunna ta ut en temporär pension, ett s.k. sabbatsår, blir genast intressant. Det är inte lika intressant att diskutera frågan om en sänkning av pensionsåldern till i första hand 65 år. Låt mig sedan helt kort säga att en sänkt pensionsålder till 65 år inte behöver innebära ett tvärt slut på arbetsmöjligheterna. Men den innebär att ingen behöver gå kvar efter 65 år. Utskottet föreslår att riksdagen skall godkänna vad utskottet har anfört i anledning av motionerna om sänkt pensionsålder. Och vad utskottet anfört är egentligen ett ganska säreget yttrande i svensk riksdag. Man måste fråga sig: Vad har utskottet anfört i fråga om sänkt pensionsålder? Man räknar upp en rad saker som vi är överens om: Att det måste ske en snabb höjning av de nuvarande pensionerna till de folkpensionärer som har det sämst, att man måste se på dem som har invalidiserats i unga år. Men man säger också att man bör se på frågan om en allmän sänkning av pensionsåldern och ökade möjligheter till en rörlig pensionsålder. Sedan konstaterar man: ”Enligt vad utskottet inhämtat bedriver pensionsålderskommittén sitt arbete med sikte på att den allmänna pensionsåldern bör vara 65 år.” Två kommentarer bara: Var finns målsättningen i utskottets betänkande på den här punkten och vilken lösning är man ute efter i den här frågan? Vi har i reservationen I till utskottets betänkande hemställt ”att riksdagen med bifall till yrkandet under punkten 1 i motionen 1973:75 och med anledning av motionerna 1973:23, 1973:282 och 1973:1134 fattar principbeslut om sänkning av den allmänna pensionsåldern från 67 till 65 år”. Det är alltså ett klart, konkret förslag vi lägger fram. Vi säger också att detta måste ske på ett sådant sätt att man kan få det slutliga ställningstagandet vid 1974 års riksdag. Det innebär att den utredning som arbetar snart måste bli färdig och att utredningen skall kunna lägga fram ett konkret förslag. På grundval av det konkreta förslaget måste det finnas möjligheter att få ett beslut vid 1974 års riksdag. Med det sagda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna I och III. Jag gör det därför att talet om rättvisa, jämlikhet och solidaritet måste bli någonting annat än bara stora ord. Menar vi allvar med de orden, rättvisa, jämlikhet och solidaritet — och det tror jag att vi gör i Sveriges riksdag — finns det anledning att i dag bifalla de båda reservationerna I och III till socialförsäkringsutskottets betänkande.

Herr talman! Än en gång för vi en debatt i riksdagen om pensions Torsdagen den åldern, en debatt om sänkt och rörlig pensionsålder. Jag skulle ha varit 1 mars 1973 glad om vi inte hade behövt denna debatt, om debatten i stälethade —L — — kunnat föras med utgångspunkt i ett konkret reformförslag. Men vi Sänkning av penhar än en gång en principdebatt, fast skiljelinjerna nu är klarare och sionsåldern m.m. bestämdare än förut. Vi har tidigare år från folkpartiets sida sagt att en sänkning av pensionsåldern bör komma till stånd så snart som möjligt. Vi har också betonat att pensionssystemet måste medge betydande individuell valfrihet. Vi har inte stött förslag som inneburit att man vid ett visst datum, som vid beslutstillfället har legat nära, skulle genomföra en pensionsreform. Vi stöder inte heller nu förslag som innebär att reformen skulle börja gälla i januari 1974, även om det finns goda sociala skäl för en sådan linje. Vi har varit medvetna om att det behövs tid för utredningar, för att utarbeta lagförslag och övergångsbestämmelser, för att genomföra de förhandlingar som blir en följd av en lagändring. Vi har varit medvetna om att en reform kostar pengar och att det måste finnas förslag om hur den skall finansieras. Men vi har sagt klart och bestämt att riksdagen måste fatta beslut snart, att vi inte år efter år kan uppskjuta en reform. Vi framhöll i ett bestämt uttalande i socialförsäkringsutskottets betänkande i mars 1971 att vi förutsatte att riksdagen under innevarande mandatperiod, dvs. senast under 1973, skulle föreläggas förslag rörande förändringar av pensionssystemet. Samtidigt framhöll vi att vi menade att en till 65 år sänkt pensionsålder med möjlighet till individuella variationer borde vara huvudlinjen i utredningsarbetet för en sådan reform. Det är nu helt klart, både av statsverkspropositionen och av socialförsäkringsutskottets betänkande nr 2 för i år, att regeringen och socialdemokraterna inte tänker lägga fram något sådant förslag under 1973. Det finns inte heller någon antydan om när ett sådant förslag kan komma att framläggas. Det är därför en klar skiljelinje mellan socialdemokratin å ena sidan och de icke-socialistiska partierna och vänsterpartiet kommunisterna å andra sidan. Det är en skiljelinje som är klarare än tidigare år. Jag vill betona det omdömet eftersom det från socialdemokraternas sida ibland har sagts — och kanske kommer att sägas också i denna debatt — att skiljelinjerna inte är särskilt stora. De är enligt min mening större och bestämdare än förut. Jag tror att vi fortfarande är överens om att en sänkning av pensionsåldern bör ske. Men jag måste konstatera att vi nu är mera oense än tidigare om när den bör ske, vilken prioritet en sådan reform bör ha. Socialdemokraterna har i utskottet gjort ett försök att genom allmänt välvilliga formuleringar föra denna fråga bort från den politiska stridslinjen och har därför varit beredda att nu medverka till ett riksdagsuttalande i frågan. Men vad säger detta uttalande? Det omfattar i stort sett tre punkter. I den första sägs att i första hand bör så snabbt som möjligt en förbättring ske för dagens folkpensionärer. Ja, en sådan FÅ förbättring är nödvändig, inte minst till följd av regeringens ekonomiska politik. I den andra punkten sägs att en annan angelägen fråga är förbättrade pensionsvillkor för dem som invalidiseras i unga år. Ja, detta är angeläget. Och så kommer den tredje punkten, den som har det största intresset i dagens debatt. Där sägs att frågan om en allmän sänkning av pensionsåldern och ökade möjligheter till rörlig pensionsålder hör också till de frågor som bör omfattas av ett riksdagens uttalande. Men vad omfattar då detta uttalande på denna punkt? Hur och när skall pensionsfrågan lösas? Därom sägs ingenting, inte ett enda ord. Det nämns att utskottet inhämtat att pensionsålderskommittén arbetar med sikte på att den allmänna pensionsåldern bör vara 65 år. Ja, detta är allmänt bekant. Men vad tycker utskottsmajoriteten om den inriktningen av kommittéarbetet? Det är ett mycket ofullständigt uttalande som socialförsäkringsutskottets majoritet är beredd att göra. Det är inte något besked om när en reform skall genomföras — vilken prioritet den skall ha. Man kan möjligen utläsa att den har en låg prioritetsgrad; den är den sista av tre pensionsreformer. Om vi hade fått en klarare skrivning, ett klarare ståndpunktstagande från socialdemokratins sida, så skulle jag för min del ha varit nöjd och avstått från att reservera mig i utskottet. Vi skulle då ha fått en pensionsdebatt i mera vanlig ordning, grundad på ett konkret reformförslag, och pensionålderskommittén hade kunnat fullfölja sitt uppdrag utan denna ytterligare debatt. Men vi fick inte några sådana klara ståndpunktstaganden. Därför var det nödvändigt att markera en bestämd ståndpunkt i en sakfråga som för oss är angelägen. Vi har sagt från de icke-socialistiska partiernas sida att pensionsåldern bör sänkas till 65 år och i praktiken göras mera rörlig. Vi har inte angivit vilken dag reformen skall börja gälla — vi har begärt ett reformförslag så skyndsamt som möjligt. Och vi förutsätter att det är möjligt att framlägga ett sådant förslag tidigt under 1974. Vi tror inte att en reform kan börja gälla redan i januari 1974; det är för kort tid att göra nödiga förberedelser till dess. Men vi menar också att reformen inte kan vänta särskilt länge till. Det är ju så att LO-SAF-avtalet om värdesäkrad ålderspension är i full kraft fr.o.m. 1975, och då är det bra nära nödvändigt att en pensionsreform genomförs, om man menar allvar med orden rättvisa, jämlikhet, solidaritet. Då måste vi också ge grupper som inte berörs av det avtalet eller av andra pensionsavtal en rätt till ålderspension från 65 års ålder. Denna uppfattning vill vi markera genom ett principbeslut nu om en sänkning av den allmänna pensionsåldern från 67 till 65 år. Självfallet är vi medvetna om att en sådan reform kostar pengar och att reformen skall genomföras med hänsyn till ekonomiska konsekvenser, med hänsyn till möjligheterna att finansiera den. Men vi har angivit den prioritering vi vill ha i det fortsatta reformarbetet, och vi är beredda att medverka till att finansiera en pensionsreform som beslutas nästa år. Mina kommentarer hittills har i huvudsak gällt den allmänna pensionsåldern — sänkning av pensionsåldern från 67 till 65 år. Jag vill till sist också säga några ord om pensionssystemets konstruktion, om rörligheten i systemet och om de äldres arbetsmöjligheter. Vi vill betona att ett bra pensionssystem måste innebära en rätt för den enskilde att inom vissa gränser själv välja tidpunkt för sin pensionering. Det kan av praktiska skäl vara lämpligt, kanske nödvändigt, att nämna en viss tidpunkt, t.ex. 65 år, för allmän pensionering — en balanspunkt, en ålder vid vilken full pension bör utgå. Men det måste finnas rörlighet i systemet, en möjlighet för den enskilde att ta ut pension några år tidigare eller senare än den generellt fixerade pensionsåldern anger. Jag skulle för övrigt vilja avskaffa begreppet pensionsålder och i stället tala om pensionsperioder. Enligt min mening har pensionsdebatten varit och är alltjämt för ensidig genom sin koncentration till åldrarna 67 och 65 år, men detta har blivit en nödvändighet till följd av regeringens ovilja att ta ståndpunkt i denna fråga. En pensionsreform som bara innebär en sänkning med två år, från 67 till 65 år, skulle vara en halv reform. Det skulle vara en reform som bara delvis svarade mot den allmänna debatt som i dag förs. Allt fler läkare, socialarbetare och samhällsforskare talar nu för en rörlig pensionsålder och pekar på det orimliga i att så tvärt som nu sker avskära människor från arbetslivet när de når en viss åldersgräns, detta utan hänsyn till deras fysiska och psykiska kondition. Vi borde mjuka upp våra traditionella pensionsregler och få ett mera rörligt pensionssystem. Jag skall emellertid inte nu gå djupare in på dessa centrala frågor om rörlig pensionsålder och de äldres sysselsättning, eftersom de om en stund kommer att närmare beröras i ett inlägg av herr Jonsson i Mora. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna I, III och V.

Herr talman! Det mesta av de starka, sakliga argumenten för att genomföra en pensionsreform är väl sagt, när jag nu kommer upp i talarstolen som tredje man. Därför skall jag försöka vinkla detta problem från delvis annat håll. Jag börjar då med att ställa en kanske retorisk fråga till kammarens ledamöter: Är det någon som tror att vi i framtiden kommer att kunna sysselsätta alla människor som vill ha arbete ända fram till 67 års ålder, med den rationalisering och den tekniska utveckling som vi nu har? Jag tror att väldigt många människor är beredda att svara nej på den frågan, och även jag är tveksam om huruvida vi kommer att kunna sysselsätta alla till 67 års ålder. Vi vet att tekniken, t.ex. industrirobotar och liknande, underlättar jobbet för människorna, men som herr Carlsson i Vikmanshyttan framhöll skapar den också stress. I dag måste faktiskt människan följa maskinernas arbetstakt. Ju högre manuella kostnader vi får, desto mera maskiner måste vi skaffa, och desto större krav måste vi samtidigt ställa på både maskiner och människor — och desto större blir förslitningen av det mänskliga materialet. Under sådana förhållanden kan man ju fråga varför vi då skall ha den näst Norge högsta pensionsåldern i världen. När vi 1913 antog den nu gällande åldersgränsen blev den satt i paritet med andra länders ute i världen, där man hade börjat med ett pensionssystem, bl.a. Västtyskland. Men sedan dess har alla dessa länder, även Västtyskland, sänkt sin pensionsålder. Då frågar man sig: Varför skulle inte vi här i landet kunna vara lika progressiva? Tjänstemännen pensionerades faktiskt vid 65 års ålder redan i slutet av 1800-talet. Men även om det föreligger olikheter i pensionsåldern mellan tjänstemän och andra arbetare tycker jag inte att vi skall tala om ”utsugarklass” i detta sammanhang — det kan vi väl lämna därhän. Det är också sant att vi i Sverige har satsat mera på folkpensionens innehåll än på pensionsåldern. Det är uppenbart att vi har kommit längre än andra länder när det gäller pensionens storlek. Uppriktigt sagt har vi i dag en ganska hygglig pension för de flesta människor utom för dem som blir invalidiserade i unga år och som inte har någon inkomst att bygga sin pension på. Men den gruppen är föremål för pensionsålderskommitténs uppmärksamhet, så den kan vi också lämna därhän. Övriga, som har full folkpension och ATP-tillägg, har i dag en hygglig pension. Därför frågar man sig om inte den förbättring vi kan göra när det gäller pensionerna skulle vara en sänkning av pensionsåldern. Självfallet beror möjligheterna att genomföra denna reform på utvecklingen i vårt näringsliv och på tillväxttakten i ekonomin. Om den snabba tekniska utvecklingen, såsom jag tror, kommer att försvåra våra möjligheter att ge folk arbete ända fram till 67 års ålder, måste vi försöka skapa nya produktionsföretag. Därför var herr Brundins fråga under finansdebatten i går mycket viktig; han undrade vad socialdemokraterna skulle svara en man som ville nystarta produktion av en vara, om alla kalkyler visade att denna satsning skulle ge sämre lönsamhet än vanlig bankränta på kapitalet. Intressant var också herr Arne Petterssons i Malmö funderingar kring näringslivets möjligheter att ge folk arbete i framtiden. Han trodde, i likhet med mig, att en stor del av de anställda skulle friställas i framtiden på grund av strukturrationaliseringar, på grund av ökande effektivitet och på grund av den tekniska utvecklingen. Herr Pettersson i Malmö ville ge dem arbete med miljövård och människovård, som han sade, och uttalade sig samtidigt mycket nedlåtande om prylsamhället, tillverkningen av elektriska tandborstar o.d. Ja, kammarledamöter, skall vi gå den vägen får vi nog aldrig råd att sänka pensionsåldern. Trots allt skapar tillverkningen av prylar, även onyttiga sådana, flera arbetstillfällen. Det kan t.o.m. bli stora företag av pryltillverkning, som ger tusentals människor arbete och samhället stora skatteinkomster. Men om en människa vårdar en annan människa eller hugger busk kring Siljan så skaffar hon ju bara sig själv arbete, även om dessa arbeten självfallet måste utföras. Men skall vi få råd att utföra dessa arbeten — sjukvård och miljövård — måste vi också i ökad utsträckning uppmuntra människor att nystarta företag, att tillverka produkter, även prylar. Det är förutsättningen för att vi skall kunna klara samhällstillväxten. Självfallet kostar det pengar att genomföra den här reformen. Men vi har 1970-1972 genomfört en sänkning av arbetstiden som faktiskt kostade lika mycket som den sänkning av pensionsåldern vi i dag diskuterar. Då protesterade inte statsmakterna och inte riksdagen, för då fick näringslivet, kommunerna och landstingen betala kostnaderna. I dag kräver man att den allmänna pensionsåldern skall sänkas och att statsmakterna skall finansiera det, men då är det tydligen inte lika roligt längre. Mittenpartierna har lovat att hjälpa till att skaffa fram pengar till reformen; herr Mundebo nämnde något om det. Herr Carlsson i Vikmanshyttan sade att det måste ske inom tillgängliga resurser; tidigare har det sagts att man skulle hjälpa till att finansiera reformen. Jag är med på att det sker inom tillgängliga resurser, att vi klarar det genom tillväxten. Jag vill inte ha nya skatter för varje reform som införs. Då blir reformerna faktiskt meningslösa. Vänsterpartiet kommunisterna begär att ett finansieringsförslag skall framläggas, och vi vet att de också har egna finansieringsförslag i sin budget. Men det är ju så att 95 procent av folket säger bestämt nej till den formen av finansiering, och därför kan riksdagen inte heller gå på den linjen. Trots allt, herr talman, skall vi inte överdriva dessa kostnader. Vi vet att det är 88 000 6S5-åringar och 84 000 66-åringar, alltså tillsammans 172 000 personer ytterligare, som kommer in i pensionssystemet om vi sänker pensionsåldern till 65 år. Med en medelkostnad på 6 000 kronor per pensionär har vi alltså den kostnad på 1 miljard kronor som har nämnts; ibland har man t.o.m. talat om en och en halv miljard kronor. Jag håller helt med herr Carlsson i Vikmanshyttan om att detta resonemang om kostnaderna är mycket underligt. Det är faktiskt så att inte mindre än 76 000 personer i dag redan har någon form av pensionsförmåner: förtidspension 32 000, förtida uttag 8 000, änkepension 16 000, hustrutillägg 19 000 osv. Dessutom finns det 5 586 personer — dessa siffror är från 1971 — som har varit anmälda som arbetslösa vid arbetsförmedlingarna, och huvuddelen av dem uppbär ersättning från arbetslöshetskassa eller kommunalt kontantunderstöd. Det är alltså frågan om hundratals miljoner kronor. Nästan hälften av dessa 172 000 människor som skall in i pensionssystemet har alltså redan någon form av pension, understöd eller hjälp. Vi flyttar hundratals miljoner kronor från olika kostnadsställen i den statliga och kommunala budgeten över till pensionskostnaden. Detta visar att reformen inte är så skrämmande som kanske många skulle vilja göra den till i kostnadshänseende.

Jag håller också med herr Mundebo om att det är lika viktigt att vi får en rörlig pensionsålder med stor rörlighet kring 65-årsåldern. Vi förväntar oss att pensionsålderskommittén skall komma med förslag i frågan, och vi förväntar oss också att denna kommitté skall framlägga ett förslag beträffande finansieringsmöjligheten och redovisa de verkliga kostnader na, som jag inte tror kommer att bli så höga som man har fruktat. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservationerna I och V i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 2.